Fru talman! När det gäller det senare kan jag bara konstatera att det är så. Jag fick inget svar på frågan om skatt på avfall skulle kunna leda till att vi får en förbränning som gör att vi i stället får många av de ämnen som vi i dag försöker ha kontroll på i deponi ut i luften, där de definitivt inte kan kontrolleras. Finns det inte med det förslag som nu ligger, där man inte har någon skatt alls på det som går till förbränning, en risk att många kommuner kommer att välja förbränning? Ser vi dessutom på hur producentansvaret fungerar håller i många kommuner materialbolagen på att sluta med producentansvar och insamlandet. Vad har då enskilda hushåll för alternativ? De måste lägga osorterade sopor i sopsäcken, eftersom kommunen inte får samla in. Kan inte avfallsskatten på det sättet den är utformad bli ett hot mot miljöpolitiken? Det skulle jag vilja få svar på. Jag vill spinna vidare på det som Harald Nordlund tog upp. I dag tas det inte ut någon koldioxid och energiskatt för biobränslen och torv som går till uppvärmning. Nu har vi här hört att miljöministern anser att torv är ett fossilt bränsle. Innebär det att regeringen avser att återkomma med ett förslag till energioch koldioxidskatt på torvuppvärmning? Det sista jag skulle vilja fråga är följande. Nu har vi tillsammans fått betydligt mer pengar både till skogsinköp och nyckelbiotoper. Det har i de undersökningar vi har gjort visat sig att den farhågan Göte Jonsson hade är ogrundad. Det är länsstyrelsen som sedan samordnar och tittar både på vilket reservat och vilka nyckelbiotoper som skall skyddas. Att sedan länsstyrelsen har två plånböcker som den hämtar pengar ur har inte visat sig vara något problem. Men naturligtvis kan vi se över det. Skogen respektive miljön ligger i dag på två departement, vilket kan diskuteras. Skyddet av myrar är ganska dåligt i Sverige. I miljöskyddsplanen finns upptaget 6 % av myrarna, och långt ifrån det är skyddat. Är det något som vi kan jobba vidare för gemensamt, att också börja skydda myrar i större utsträckning? Där finns en viktig biologisk mångfald.
Fru talman! Jag hoppas att vi kan arbeta vidare när det gäller skyddet för myrar. Jag har själv ambitionen att se vad det finns för naturtyper och naturområden där vi kanske har för lite skydd av det här slaget. Jag är naturligtvis väldigt intresserad av att föra en diskussion med Gudrun Lindvall och med andra om detta. När det gäller torv för uppvärmning är det inte bara vi som tycker så, utan det är en definition som klimatkonventionen har, där man försöker skilja mellan vad som är förnybar och fossil energi. Den skattefråga som Gudrun Lindvall reser får jag be att få återkomma till vid något senare tillfälle. Jag har ställt mig samma fråga som Gudrun Lindvall när det gäller effekterna av skatten på avfall. Jag har förvissat mig om att vi kommer att följa effekterna av beskattningen redan från början. I grunden tror jag att vi är överens Gudrun Lindvall och jag att det är ett bra sätt, ett ekonomiskt styrmedel för att minska avfallsmängden. Men vi ser också riskerna och det kan få konsekvenser. Vi skall följa detta. Om riskerna materialiserar sig skall vi naturligtvis på något sätt ingripa mot det och rätta till förhållandet.

Fru talman! Jag har en kort fråga. Jag saknar i propositionen och för all del också i betänkandet, som jag tidigare sade i mitt anförande, ett erkännande av de ideella organisationer som verkar inom miljö-, natur och kulturområdet. De organisationerna studerar och följer utvecklingen, bedriver opinionsarbete och försöker påverka utvecklingen på ett positivt sätt. Enligt min uppfattning får man för varje insatt krona en stor miljönytta från dessa organisationer. Nu är inte miljöministern direkt ansvarig för den proposition som vi behandlar i dag. Jag tycker därför att det skulle vara roligt att få veta er uppfattning som ny miljöminister och om ni står bakom den ickeskrivning som finns på det här området eller om ni har någon annan uppfattning, dvs. att dessa organisationer är värda mer än vad de för närvarande tilldelas i form av både pengamässigt stöd och annat stöd.
Fru talman! Jag erkänner att jag inte riktigt är påläst, som det heter nuförtiden, i just den här frågan i just den här propositionen. Det skall jag naturligtvis se till att bli. Låt mig ändå säga att för mig spelar organisationerna en väldigt viktig roll i miljöarbetet. Jag har också nämnt dem i mitt anförande i dag både när det gäller de ökade möjligheterna i och med miljöbalken och när det gäller den entusiasm och det engagemang jag så ofta möter när jag reser runt i Sverige. Det är ofta människor som är engagerade i miljöorganisationer av olika slag. Jag vill tillägga en sak som gjorde mig väldigt rörd. Jag besökte CSD-mötet i New York förra veckan, CSD är Comission on Sustainable Development. Där hade jag en särskild träff med alla s.k. NGO:er. Det visade sig att det var ganska många unga personer i 18-20-årsåldern, och kanske ännu yngre, som var i New York från olika världsdelar sponsrade av svenska pengar. Jag hoppas att ni alla är medvetna om de insatser vi gör för att stödja unga människors möjligheter att på ort och ställe där det sker stora viktiga miljömöten vara med, träffa ministrar, delegater och tjänstemän och på det sättet få en nära kontakt och t.o.m. kunna påverka de diskussioner vi för.
Fru talman! Kan man tolka miljöministern så, att man kan förvänta sig att det kommer någonting mer, dvs. bättre, i den budgetproposition som ni har att lägga fram på hösten på det här området så vi får ut mesta möjliga miljönytta för varje insatt krona?
Fru talman! Det är ju en allmän ambition som jag har, och jag kommer inför budgetarbetet naturligtvis att bära med mig de ord på vägen som jag nu har fått.

Fru talman! Nästa generation skall kunna ta över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det är huvudmålsättningen i den proposition som vi fattar beslut om i dag. Det är ett offensivt mål, och det är ett mål som förpliktigar. Frågan är om de beslut som fattas i dag räcker till för att nå dit. Den här propositionen är en övergripande strategi. Hur skall vi nå målen, vilka delmål skall vi ha och vilka styrmedel skall vi använda? Det är vad propositionen i huvudsak handlar om. Vad den handlar mindre om är hur det samhälle som lämnas över till nästa generation skall se ut. Jag har försökt att förstå vilken utvecklingssyn som propositionen uttrycker, och det som jag har hittat som tydligast visar detta är hur begreppet faktor 10 används. Begreppet faktor 10 handlar om resurseffektivisering, om hur vi skall göra saker mer resurseffektivt. Det är ett begrepp som grundar sig på en tanke om att teknikutveckling kan lösa våra problem. Jag tycker att det är ett bra begrepp. Utan resurseffektivisering och teknikutveckling kommer vi antagligen aldrig att nå de uppsatta miljömålen. Men det är en otillräcklig metod. Vi kan inte han en övertro på att tekniken löser alla våra problem. Vad som saknas i propositionen och i debatten i dag, tycker jag, är tankar, visioner och idéer om hur vi kan leva på ett smartare sätt och om hur vi kan organisera vårt samhälle mer resurseffektivt genom att också hitta sociala lösningar. Det finns i propositionen inga genomgripande idéer om behovet av en hållbar livsstil - om nu inte mjölkkartongsdiskande skall ses som en livsstil. Jag utgår från att de förändringar som behövs för att skapa en hållbar utveckling är mer genomgripande än så. När vi i stället begränsar miljöpolitiken till teknikutveckling lägger vi inte grunden till någon hållbar utveckling. Om faktor 10 skall vara ett bra medel för att nå en hållbar utveckling beror på hur vi använder den resurseffektivisering vi kan uppnå. Använder vi den för att kunna behålla vår höga konsumtionsnivå eller använder vi den för att ge alla på vår planet en rimlig standard och en högre livskvalitet? Använder vi den för att öka produktionen eller för att minska miljöbelastningen? Behöver vi i den rika världen ändra vår livsstil? I grunden säger begreppet faktor 10 ingenting om detta. Propositionen är alldeles för begränsad på det här området. Det vore glädjande om miljöministerns tal om livsstil och solidaritet också fick ett konkret innehåll i miljöpolitiken. Rättvist miljöutrymme är ett annat begrep som borde ha en central roll i det svenska miljöarbetet. Miljöutrymmet är den förbrukning av naturresurser och därmed sammanhängande utsläpp som det kan vara acceptabelt att ha utan att äventyra den biologiska mångfalden och framtida användande av naturresurser. Det rättvisa miljöutrymmet är den mängd resurser som kan användas av ett lands befolkning utan att tvinga andra människor - nu eller i framtiden - att nöja sig med mindre. Det är nödvändigt att komplettera insikten om behovet av resurseffektivisering med insikten om vilket miljöutrymme vi måste hålla oss inom. Därför anser jag att begreppet faktor 10 måste kompletteras med begreppet rättvist miljöutrymme. Vi har också ett särskilt yttrande om den frågan. Jag vill ta upp den här biodrivmedelsdiskussionen som har varit här i kammaren i dag och som har gjorts till en väldigt stor fråga. Det handlar egentligen inte om biodrivmedel och om vi skall ha biodrivmedel eller inte. Jag uppfattar att det är en ganska total enighet om att förnybara drivmedel är nödvändiga i ett hållbart samhälle. Vad diskussionen har handlat om är vilka styrmedel vi skall använda, eller snarare hur ett visst styrmedel är utformat - eller en detalj i ett visst styrmedel. Vi har begränsat diskussionen till att handla om skatter och ekonomiska styrmedel för att få i gång produktionen av förnybara drivmedel. Naturligtvis är det jätteviktigt, och det är inte särskilt bra att den här skrivningen finns i vårpropositionen. Det kan jag naturligtvis hålla med om. Vi i Vänsterpartiet vill ändå försöka vidga diskussionen om förnybara bränslen till att inte bara handla om skatter som styrmedel. De ekonomiska styrmedlen har vissa begränsningar, dels på grund av EU-direktiv som vi ser konsekvenserna av nu, dels på grund av de tröskeleffekter som finns när man skall introducera förnybara bränslen. Det är ganska omfattande kostnader till en början. Då har inte de ekonomiska styrmedlen den optimala funktion som de skulle kunna ha. Vi i Vänsterpartiet har ett förslag om att gå lagstiftningsvägen för att börja introducera förnybara bränslen. Vi anser att substitutionsprincipen borde tillämpas på fossila bränslen. Fossila bränslen är ohållbara produkter, och de skall fasas ut. Ansvaret för det anser vi borde läggas på dem som producerar och försäljer de här drivmedlen. Vi har lagt fram en motion som behandlas i betänkandet om ett krav på lagstiftning om inblandning av motoralkoholer i bensin som ett sätt att introducera förnybara drivmedel. Vi kommer runt krångliga EU-direktiv och det problemet. Vi kommer runt att de ekonomiska styrmedlen har vissa begränsningar. Vi hoppas att fler skall vilja ansluta sig till den här linjen. Det finns en total enighet, det uppfattar jag ändå, för att vi skall använda förnybara drivmedel. Och vi kommer att lösa den här frågan. Det som står i vårpropositionen hoppas jag bara blir en parentes i diskussionen. Jag hoppas att omställningen fortsätter. En annan fråga som jag vill ta upp handlar om den kommande generationen, som regeringen syftar på när den säger att nästa generation skall kunna ta över ett samhälle där alla de stora miljöproblemen är lösta. Själv vet jag inte riktigt vilken generation jag tillhör, den nuvarande eller nästa. Fast det hör väl inte hit egentligen. Vad jag ville prata om var de ungas inflytande på miljöpolitiken. Vi pratar om att lämna över ett samhälle till dem. Men vi gör det utan att låta dem ha något inflytande på besluten. I måndags skrev några ur den unga miljörörelsen på Aftonbladets debattsida. De krävde att få bli insläppta och att få vara med om att påverka besluten. Detta gör de med rätta, anser jag. När vi väljer lösningar för miljöpolitiken väljer vi också hur det framtida samhället skall se ut. Det jag pratade om förut, livsstilsförändringar, kan vi ju inte fatta beslut om utan att prata med den unga generationen, med dem som skall ta över, dem som skall leva hållbart, dem som måste leva hållbart. Fältbiologernas ordförande m.fl. skrev så här på Aftonbladets debattsida i måndags: " - det som i makthavarnas generation anses vara livskvalitet stämmer inte alltid överens med vår definition av begreppet." Vi har stora begränsningar när det gäller att förstå hur framtiden kommer att se ut. Det har inte ungdomar på samma sätt. Vi kan inte lösa miljöproblemen utan att den unga generationen finns med. Bara med deras hjälp kan vi forma ett hållbart samhälle och en hållbar livsstil. Den vilja och kunskap som finns i den unga miljörörelsen är en politisk kraft som vi politiker borde ta bättre vara på. Jag ser med uppskattning på de ord som miljöministern sade förut om unga människors inflytande. Jag hoppas att de realiseras också. Med den unga miljörörelsens deltagande i politiken skulle miljöpolitik inte bara handla om vilka delmål vi skall ha och vilka styrmedel vi skall använda. Jag tror att om nästa generation fick inflytande redan nu skulle miljöpolitiken kunna präglas mer av en vision av ett gott samhälle. Det skulle kunna bli mer av spännande idéer, hållbara lösningar och framåtsyftande optimism. Det är precis vad svensk miljöpolitik behöver.

Fru talman! Vi debatterar nu miljöpolitiken, och de 15 miljömålen tycker vi alla är bra. Det tyckte Gudrun Lindvall var ett bevis för att det var dåligt. Men det kan också vara så att vi har förändrat oss. Det finns en marknad för detta nu, och vi förstår alla att det här är bra. Riksdagen skall få fastställa delmålen. Det tycker vi kristdemokrater också är bra. Den tidsrymd som de här delmålen siktar in sig på är en generation. Det kan vara tillfyllest också när det gäller livsstilsförändringar. Flera har påpekat att det här gäller livsstilen, och det gör det. Vi har också konstaterat att livsstilen förändrar man inte genom lagstiftning, utan det måste bygga på ansvarstagande. Man måste väcka den fria viljan att delta. Det gäller också att få en samverkan mellan människa, samhälle och företag, mellan generationer. Man kan be de unga om hjälp med idéer och samverkan, inte bara med att bestämma. Man måste hitta en balans här. Kristdemokraterna påpekar att det finns ett samband mellan den inre och yttre miljön. Vi kristdemokrater är övertygade om att en god miljövård och ett personligt ansvarstagande stimuleras genom små naturliga gemenskaper, där familjen är den viktigaste. En livsstil som inte avsätter större ekologiskt fotavtryck än vad ekosystemet tål börjar med familjepolitiken. Tidigt i livet grundläggs många av våra värderingar, vår självkänsla, vår inre trygghet och tyvärr även otrygghet många gånger. En trygg barndom förbättrar möjligheterna till ett tryggt vuxenliv. Då kan man dra slutsatsen att trygga familjer skapar förutsättningar för en mer ansvarsfull livsstil som bidrar till en bättre miljö. Jag håller helt med om det som Eskil Erlandsson sade om ideella organisationer. Det är också ett sätt att kanalisera det personliga ansvarstagandet. Det stimulerar intresset för hembygden, för samhället. Vi behöver en utformning av samhället när det gäller stad-landsbygd så att det motverkar kretsloppsproblem. Det gäller att sluta kretsloppet. Födan produceras på landsbygden och konsumeras till övervägande del i staden, där den sedan blir till avfall. Genom att i stället betrakta avfallet som en resurs och återföra det till jordbruket får jorden tillbaka näringsämnen som kväve och fosfor. Staden producerar också koldioxid. Genom fotosyntesen binds kol till växt och sedan till mull. Det finns ekologiska odlingssystem som t.o.m. ökar mullhalten, dvs. mer kol binds i marken. Vi behöver en strategi för att utveckla och genomföra sådana odlingssystem. Då får vi ett bättre kretslopp mellan stad och landsbygd. När det gäller att återföra urin till jorden finns det ett problem som har uppmärksammats mycket på senare tid. Det är halten av mediciner. Det är ett problem jag har funderat mycket över de senaste åren som distriktsläkare med ansvar för medicinförskrivning. Särskilt moderna behandlingsmedel för urininfektioner, kinoloner, försvinner aldrig ur kretsloppet. De bryts inte ned, de stannar kvar och ackumuleras. Det får följder för påverkan på organismer i naturen. Dessutom kan vi få fram icke önskvärda bakterier. Bl.a. på grund av det här får inte miljöforskningen minska. Vi har talat om delmålen. Biotopskyddet bygger delvis på naturreservaten. Naturvårdsverket har prövat ett projekt som de kallar för naturvårdsrätt. Det tar nämligen lång tid att bilda naturreservat, särskilt om det råder motstridiga intressen. Man kom i det här projektet fram till att förrättningsformen kan användas för att lösa ersättningsproblem, tillträdesfrågor och åtkomstfrågor, medan själva beslutet om områdesskydd får tas i annan ordning. Det går via lagstiftningen. Lantmäteriverket och Naturvårdsverket har alltså drivit projektet. Det fick avbrytas när miljöbalken kom eftersom det rådde oklarhet om den kommande lagstiftningens struktur och innehåll. Naturvårdsverket anser nu att det finns skäl att pröva frågan igen om inrättandet av ett sådant här institut. Vi har talat om EU och om att Sverige måste bli mer pådrivande. Det gäller att i EU t.ex. verka för att frågor om miljörelaterade skatter skall kunnas avgöras genom kvalificerad majoritet så att inte ett enskilt land kan förhindra en utveckling i mer miljövänlig riktning. Sverige bör också inom EU verka för ett förenklat stöd till ekologisk odling. Unionens regelverk är trögt och även ett flertal nationella svenska regler är opraktiska. EU:s lagstiftning behöver också ändras så att det gällande förbudet mot att i det ekologiska jordbruket få använda hushållsavfall i form av komposter, human avföring, urin och rötslam upphävs. I debatten har vi också hört att den rika världen är ett hot mot den ekologiska balansen genom sin stora konsumtion och sitt ineffektiva resursutnyttjande. Men den fattiga delen av världens befolkning, som har en oerhört mycket lägre energi och resursförbrukning per capita än i-världen utgör också ett hot mot ekosystemet just på grund av sin fattigdom. Fattigdomen utgör ofta grund för stora delar av den obalanserade befolkningstillväxten, den tilltagande urbaniseringen och det kortsiktiga utnyttjandet av träråvaror. Fru talman! Den rika västvärlden har ett särskilt ansvar för att hantera den här situationen. Det handlar bl.a. om en anständig nivå på u-landsbiståndet. I propositionen är målet att förändringarna skall ske inom tidsrymden av en generation. Men man säger också i propositionen att när det gäller koldioxidmålet krävs det två generationer för att se någon effekt. Det är därför som Dan Ericsson här har yrkat på tillstyrkande av reservation 24. Det räcker inte bara med att minska koldioxidutsläppen. Det krävs också åtgärder för att snarare minska nuvarande halt, och det finns metoder, som jag har sagt. Jag ber till slut att få yrka bifall till reservation 24.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag tycker att det är väldigt bra att Ester Lindstedt-Staaf tar upp det faktum att många läkemedel faktiskt inte bryts ned. Det här tror jag kommer att vara ett allt större problem. Det är inte bara de läkemedel som Ester nämnde. Även en sådan sak som maskmedel, som används till så många djur, bryts inte ned. Även i förebyggande syfte används det. Naturligtvis har läkemedlen effekter i naturen. Det har ju aldrig krävts att de firmor som tillverkar den här typen av läkemedel skall visa vilka effekter de har i naturen, utan man har bara tittat på giftverkan. Det finns en reservation som handlar om det här, nämligen reservation 16. För att kd skall ges en möjlighet att stödja den reservationen vill jag härmed yrka bifall reservation 16. Jag vill också säga att Miljöpartiet tycker att det är viktigt att vi sluter kretsloppet mellan stad och land. Men vi kommer inte att stödja den reservation som kd och c har i det avseendet. Det gör vi inte helt enkelt därför att kd också för upp rötslam i sammanhanget. Vi i Miljöpartiet menar att rötslamm som det ser ut i dag innehåller alldeles för mycket, bl.a. läkemedel men också andra kemikalier, för att göra det möjligt. Därför menar vi att det fungerar inte riktigt. Jag undrar: Är inte det lite oroande för Ester Lindstedt-Staaf att rötslam faktiskt kommer tillbaka när det är så förorenat? Vi tycker naturligtvis också att det är viktigt att det kommer mera pengar till ideella naturvårdsorganisationer. Ett sätt kanske kunde vara om vi kunde samarbeta om den jaktproposition som väntas här om någon månad, där Jägareförbundet i dag har 48 miljoner till tillsyn men också till information. Vi kanske gemensamt kunde ta en del av de pengarna och lägga dem på SNF, SOF och andra organisationer som gör nytta. Till sist måste jag bara säga något om Ester Lindstedt-Staafs resonemang om att familjen utgör grunden för våra framtida ekologiska avtryck. Ester Lindstedt-Staaf måste alltså anse att familjen i iländer är närmast en ekologisk katastrof.
Fru talman! Ja, jag skulle kunna stödja reservationen om läkemedel. Vi missade den här reservationen under behandlingens gång. Det är riktigt att läkemedel har effekter. Det har förut inte krävts analyser av kretsloppet för mediciner, bara inom människans eget kretslopp och kroppen, men inte vidare kretslopp i naturen. Det måste till härefter med alla nya mediciner. Så till kretsloppet stad-land. Rötslammet innehåller i dag halter som inte är bra. Men det är också på gång en avfallsproposition. Avfallsskrivelsen hade vi, och sedan har vi då det här med skatt på avfall. Avsikten är ju att få till ett slam som inte innehåller det här. Vi måste förändra EU:s regler och det tar också tid. Jag tycker att vi måste få bort de här reglerna så att vi kan använda det här. Gudrun Lindvall tar upp familjen i i-land, men det är inte familjen i sig som bildar fattigdomen. Den är bara en del av ett samhälle som är fattigt. Får man bara möjlighet, genom ett bistånd och kanske genom andra internationella ekonomiska åtgärder, att leva tillsammans även där, vilket många inte har - de får ju gå på gatan för att hämta sin mat - får de det bättre, och det finns samma förutsättningar för dem som för våra familjer.
Fru talman! Jag tackar för stödet till reservation 16, som jag alltså har yrkat bifall till. Det ni föreslår är att EU:s lagstiftning skall ändras så att rötslam även får användas för ekologiskt jordbruk. En förfärande tanke, måste jag säga, som det ser ut i dag. Vi kanske får vänta med just den delen. Där har vi olika uppfattning. Det är bara att konstatera. Jag fick inget svar på om kd kan tänka sig att använda en del av de 48 miljoner per år som går till Jägareförbundet till att i stället ge ett ökat stöd till SNF, SOF samt till andra ideella organisationer som jobbar med naturvård. Jag skulle vara intresserad av att höra om det finns en sådan tanke. Här är ju medlen för just information oerhört snedfördelade. I diskussionen om familjen går det kanske inte så lätt att förutsätta att familjen löser alla problem. Faktum är att vi i i-länder, där det är den lilla familjen som gäller, har enormt stora ekologiska problem. Jag förutsätter att Ester Lindstedt-Staaf tycker att familjen som den är utformad i många i-länder skall utgöra någon sorts förebild. Men ekologiskt är den definitivt ingen förebild. Det är alltså i i-länderna vi gör ett alldeles för stort ekologiskt avtryck. Det finns beräkningar som World Watch Institute brukar redovisa. Där framgår hur mycket en nyfödd i Indien respektive en nyfödd i USA kommer att förbruka av jordens resurser. Där skiljer hundrafalt. Det måste innebära att i det här sammanhanget fungerar inte resonemanget om familjen. Stämmer inte det? Vi kanske skall diskutera något annat än familjen när det gäller just miljöpolitiken.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att familjen inte ges chans att fungera i utvecklingsländer. Det är ju så det är. Det är därför vi skall ge dem ett bistånd som gör att de får en värdig levnadsnivå. Jaktmiljonerna har vi inte diskuterat, så det ger jag inget svar på. Vi har som sagt olika uppfattning om rötslammet. Men meningen är ju att de farliga halterna skall försvinna. Det är ju det vi är ute efter när vi säger detta.

Fru talman! Jag skall prata lite grann om de motioner som jag har med i miljö och jordbruksutskottets betänkande. Bl.a. har jag i flera år motionerat om bromerade flamskyddsmedel. Det finns i propositionen och även i betänkandet bra skrivningar. Men det är ändå viktigt att prata om detta. De här medlen har flamskyddande egenskaper. Men den kemiska strukturen i de bromerade flamskyddsmedlen är närbesläktad med PCB. När de förbränns bildas dioxiner och furaner som är mycket giftiga och mycket farliga för miljön. Man har sett att de nya bromerade flamskyddsmedlen, polybromerade difenyletrar, är spridda i stora delar av Sverige. Nivåerna har höjts sedan 70-talet. De bevaras långt upp i människan. Man återfinner dem i bröstmjölk, så det vet man. Kemikalieinspektionen försöker begränsa användningen av bromerade flamskyddsmedel inom OECD, PARCOM och EU. Men det jag tycker är viktigt är att man tar fram ett konkret årtal för avvecklingen av bromerade flamskyddsmedel och att man även utreder ett förbud. Förra året hittade man bl.a. i Viskan väldigt höga halter av bromerade flamskyddsmedel. Värdena i fisken som fångades i Viskan var tio gånger högre än i den fisk som fångades i Nordsjön. Det är mycket allvarligt, och det är viktigt att man kräver ett stopp för de här bromerade flamskyddsmedlen. Man har exempelvis sett att värdena är hundra gånger högre än normalt i Viskan jämfört med övriga världen. Under tiden fram till 1990 släppte man ut 45 ton bromerade flamskyddsmedel i Viskan. Så sent som 1995 släppte man också ut bromerade flamskyddsmedel. Det är viktigt att arbetet går vidare så att vi så småningom får ett förbud och att man också anger ett årtal för när dessa medel skall vara helt avvecklade. Det jag också har intresse av är ett ansvar för återtagande av aluminiumburkar. Det har jag också motionerat om i flera år. Det är viktigt att vi minskar vårt växande sopberg. Spridningen av aluminiumburkar i naturen är inte bra. Om man återtar en aluminiumburk innebär det att energiåtgången för att tillverka en ny sådan bara är 5 % jämfört med när man använder utgångsämnet bauxit. Att man tar tillbaka burkarna ingår i ett retursystem. Men tillplattade burkar som ligger ute i naturen tas inte tillbaka. De ligger kvar i naturen. Jag tycker att det är viktigt att man skall kunna lämna tillbaka även dem. Man kan inte se EAN-koden, den streckkod som finns, på de här burkarna. Det är den man tittar på när man återtar burkar. Därför kommer de inte tillbaka igen. Men producenten har faktiskt fått pengar för att ta tillbaka de här burkarna, så det är viktigt att man även får lämna in deformerade aluminiumburkar. I förlängningen är det faktiskt konsumenten som betalar för detta. Men när producenten har fått tillbaka pengar för burkarna skall han också ta tillbaka dem. Samma sak gäller utländska burkar. Det är också viktigt att man får ett parallellsystem så att man kan återta de aluminiumburkar som är utländska. Man tar nu tillbaka danska burkar. Men andra burkar kan man inte ta tillbaka. Det tycker jag också skall komma in i systemet, så att man kan minska sopberget. Ester Lindstedt-Staaf pratade bl.a. om läkemedel och vår reservation nr 16. Det gäller en motion om nonylfenol som också har legat flera år. Men den har utvecklats. Nonylfenol har ingått i plaster och tvättmedel i 40 år. Man visste från början att nonylfenol är giftigt. Men man har sagt att det var så små mängder att man inte har brytt sig om dem när man har mätt utsläppen. Man har inte trott att de skulle påverka. Men vi ser ju att ju längre tiden går, desto mer påverkan blir det. Om man tittar på nonylfenol kemiskt ser man att den har samma uppbyggnad som östrogen. Det är alltså ett östrogenliknande ämne. Nonylfenol har man sett ger påverkan på bl.a. spermiereproduktionen. Den har gått ned till 50 %. Nu hittar man nonylfenol i precis hela vårt vattensystem, i sjöar och dricksvatten. I och med att detta påverkas måste det vara fråga om fler ämnen, eftersom det finns så mycket kvar av nonylfenolen. Man måste självklart avveckla detta så småningom. Exempelvis DDE, som är en nedbrytningsprodukt av DDT, har samma verkan. Man har ju sett att bl.a. småpojkar föds med missbildat könsorgan. Det är alltså en östrogeneffekt av detta. Därför tycker jag att man måste ha en försiktig framförhållning när det gäller sådana här kemiska ämnen. Man skulle faktiskt införa en regel om att ett kemiskt ämne inte skulle få framställas om man inte kan bevisa att det är viktigt för samhället. Tillverkaren skall också bevisa att det är ofarligt. Nu är det precis tvärtom. Nu är det vi själva som skall säga att det är farligt. Tillverkaren måste kunna bevisa att det är ofarligt i stället. Vi har också sett att syntetiska hormoner, östrogen, inte bryts ned i våra reningsverk. Man har hittat 45 gånger så höga koncentrationer som normalt i ett reningsverk. Bl.a. Göteborgsområdet, Umeå och även Stockholm har samarbetat om detta. Man ser att det här går genom hela reningsprocessen och ut i vattnet och påverkar fisken. Man har alltså funnit 45 gånger så höga koncentrationer, och det ger en påverkan på fisk. Man har i Storbritannien hittat tvåkönade fiskar. Det säger sig självt att hela djursystemet kommer att påverkas av det långvariga utsläppet. Substitutionsprincipen skall gälla för nonylfenolen. Man måste vid tillverkningen av ett nytt kemiskt ämne se över vad som gäller och ta hänsyn till ekologiska aspekter i fråga om läkemedel. Jag yrkar bifall till reservation 16, som även Gudrun Lindvall har gjort. Jag har väckt en motion som finns med som ett särskilt yttrande. Den gäller läderhantering. Importerade textilier kan innehålla mycket kemikalier. Kemikalieinspektionen har sett över denna fråga. Men Kemikalieinspektionen har inte tittat på läder. Det läder vi importerar innehåller en mängd skadliga ämnen. Läder garvas med 3-värt krom, som är allergiframkallande. Men det 3-värda kromet omvandlas vid förbränning till 6-värt krom. Det är då det blir cancerframkallande. Därför skall läderavfall klassas som miljöfarligt avfall. Man använder också något som kallas för pentaklorfenoler, bl.a. i det läder som importeras. I Sverige har användningen av pentaklorfenol begränsats. Men allt läder som importeras innehåller pentaklorfenol. Detta pentaklorfenol kan finnas i stora mängder i vårt blodsystem. Det är viktigt att det sker begränsningar. När pentaklorfenol eldas bildas dioxiner. Pentaklorfenol har använts i stor mängd i bl.a. maskeringsnät för militära ändamål. Dessa stora lager vill man nu destruera och bränna. Då kommer det att bildas dioxiner. Jag återgår till lädret. Det finns azofärgämen i det importerade lädret. Garvare har fått cancer av läderhantering. Allergiker tål naturligtvis inte krom. Jag hoppas att läderavfall så småningom skall klassas som miljöfarligt avfall. Jag återkommer till frågan om producentansvaret för byggbolag. Jag yrkar bifall till reservation nr 11. Det är viktigt att få en helhetssyn på byggansvaret. Byggherren skall vara ansvarig för hela byggnationen. Jag yrkar bifall till reservation nr 11.

Fru talman! I år försöker Hörselskadades Riksförbund att uppmärksamma det allt ökande problemet med tinnitus - Tinnitusåret 1999. Tinnitus är samlingsnamnet för olika slags störningsljud i öronen. Det kan pipa, ringa, surra eller brumma. Det är olika för alla. Det enda gemensamma är att ca 1 1⁄2 miljon människor ibland känner av plågan medan ungefär 50 000 människor i Sverige lider av det konstant. Det finns ingen bot för denna hörselskada. Man får leva med den resten av livet. Hörselcellerna i öronen kan inte repareras. Tinnitus uppstår när öronen exponeras för höga ljud. I takt med teknikens utveckling har det också blivit normsättande att allt skall vara högre. Detta har blivit ett stort problem för alltfler människor, särskilt bland barn och ungdomar. Dels har de känsligare öron än vuxna, dels går de på disko och konserter där ljudvolymen ligger långt över vad öronen klarar av. Hörselskadades Riksförbund räknar med att 25 %, en fjärdedel, av befolkningen lider av någon form av hörselskada. Läkare vittnar om att även småbarn, fru talman, kommer gråtande till akuten efter helgens lågstadiedisko. Jag har uppmärksammat denna fråga tidigare. Jag motionerade även förra året för att vi nu skall stifta en lag. Det finns ingen lag som säger hur högt man får spela. Det finns bara rekommendationer. Det är på tiden att vi tar dessa signaler på allvar. Jag hoppades att den motion jag väckte förra året skulle uppmärksammas i år. Förra årets motion behandlades illa. Den hamnade sönderstyckad i dels arbetsmarknadsutskottet, dels i socialutskottet. Den bara avfärdades. Jag hade efterforskat exakt hur ändringen skulle komma till stånd för att ändringen skulle få ett genomslag, dvs. ändra de skadliga och störande ljudnivåerna. Men inte ens det hjälpte. Denna motion har hamnat i en slaskhink med övriga frågor. Utskottet avstyrker motionen utan att över huvud taget ta upp den till behandling. Det har varit en dålig behandling av motionen i utskottet. Jag kan tyvärr inte göra allt det jag skulle vilja göra för dessa skadade människor och för Hörselskadades Riksförbund. I ett brev framkommer en önskan om att göra Sverige till ett föregångsland på ljudmiljöområdet. Det verkar vara kört i riksdagen att få upp frågan på dagordningen. Jag hade en interpellationsdebatt med socialministern. Precis när frågan hade uppmärksammats för socialministern avgick han. Det var ju kört där också. Vad skall vi göra? I dag finns rekommendationer från Socialstyrelsen. Men rekommendationer är inte juridiskt bindande. Det är upp till dem att följa rekommendationerna. Det är för gräsligt! Jag har tydliga anvisningar för vad som behöver göras. Jag kan bara hoppas att den utredning som skall följa upp den nya miljöbalken kommer att ta upp motionsyrkandet. Den gamla miljö och hälsoskyddslagen har bara infogats i miljöbalken. Den lagen behöver ändras. I den lagen används uttrycket sanitär olägenhet, vilket innebär störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa eller tillfälliga. Denna mening är till stor nackdel. Det skall vara fråga om något varaktigt. Dessutom är det upp till arrangören att veta vad som är medicinskt skadligt för hälsan. Det vet de flesta inte. Jag har i motionen skrivit exakt vad jag vill skall förändras i miljö och hälsoskyddslagen. Det är inte så svårt att göra denna förändring. Det är fråga om att införa miljökvalitetsnormer i hälsoskyddslagen för högsta ljudnivåer. Det är också fråga om exakta anvisningar om hur lagen kan kompletteras med bullernormer. Jag har kommit med förslag så långt det går. Jag har också efterforskat tjänstemännens önskningar på miljö och hälsoskyddsförvaltningar. Här i Stockholm finns det tjänstemän som är ivriga och som har försökt att vidta förändringar - men har stött på patrull i lagen. Med detta, fru talman, har jag gjort vad jag har kunnat för att uppmärksamma frågan än en gång. Men tyvärr står jag här nu, och ingenting händer. Jag kan rekommendera en liten skrift som jag tror att alla riksdagsledamöter har fått: Tinnitus på grund av musik. Det är Ljudvakten i Kungälv - en organisation - som har tagit sig an detta. Det måste alltid finnas eldsjälar. Organisationen har utan ersättning för sitt arbete i Kungälvs kommun initierat denna fråga. Socialministerns svar till mig var att vi inte behöver någon lag, utan det är upp till kommunerna att ta tag i frågan. Men för att kommunerna skall ta tag i frågan måste en politiker föra upp frågan på fullmäktigemötet, och sedan måste man utarbeta restriktioner. Det sker inte överallt. Därför behövs det en nationell lag som man skall rätta sig efter. Det är absolut nödvändigt om det skall hända någonting. För varje dag som går är det fler ungdomar som får hörselskador för all framtid.

Fru talman! Vad gäller detta betänkande är jag huvudansvarig för fyra motioner, varav tre handlar om kusthaven på västkusten, nämligen Skagerrak och Kattegatt. Den fjärde motionen handlar om kadmium, bl.a., i rötslammet. Jag vill passa på att yrka bifall till reservationerna 3 och 15, som dessa motioner har givit oss anledning att särskilt markera. Det gäller övergödningen, syrebristen och förgiftningen i västerhavet. Låt mig säga Skagerrak och Kattegatt varje gång i stället. Nordsjön inkluderas ju också i det vi kallar västerhavet. Vi hade ett västerhavsprojekt mellan 1990 och 1995, där man undersökte just kväve och fosforförekomsterna och effekterna av dessa. Man kunde visa en tjugo år lång trend. Värdena steg och gav dessa brister när det gäller syre inte bara djupt nere utan också uppe vid ytan - på ungefär tio meters djup. Dessa effekter var alarmerande. Man ville också göra en uppföljning, vilket man gjorde 1997-1998. Denna uppföljning har bekräftat detta problem. Kurvorna går upp och ned för de olika ämnena och när det gäller både kväve och fosfor, men den stora trenden är helt klar. Kurvorna går uppåt, och det skapar alltså alltmer av syrebrist. Planktonförekomsten ökar, och det tar syret ifrån bottnarna. Förutom problemet med kväve och fosfor - övergödningen - drabbas dessa hav av det vi kallar för partiklar från södra Nordsjön. Man har räknat ut att 30 miljoner ton strömmar in i Skagerrak och Kattegatt och ackumuleras i djuppoolerna. Det regnar också ned polyaromatiska kolväten från luften, som så småningom sedimenteras. Förutom detta har vi också krigsmateriel som är dumpat just i detta känsliga område. Det är 170 000 ton, har man räknat ut. Av de 170 000 tonnen är det 5 000 ton som är senapsgas. Detta är oroväckande med tanken på kustfisket i dessa områden. Man bör betänka att Skagerrak och Kattegatt utgör den känsliga flodmynning som vi har till Östersjön och är första mottagare av allting som kommer utifrån Nordsjön. Runt den danska kusten - runt Skagen - kommer breddningarna i floderna nere i Tyskland och Holland när det gäller kväve och när det gäller kemikalier. De kommer strömmande in. Man kan också klart och tydlig se ökade förekomster just vid breddningarna av floderna om man mäter efter den tid det tar för strömmarna att ta sig runt Danmark. Detta gör att havet är väldigt utsatt. Det är inte mycket mer att göra. Gränserna har man passerat när det gäller gifter, kemikalier och övergödning. Men vi har ytterligare ett problem. Vi har radioaktiviteten, som är skrämmande. Den kommer i första hand från Sellafield och Irländska sjön, där man släpper ut sådana mängder att utsläppen från Tjernobyl faktiskt inte ser så farliga ut i ett långt perspektiv. Man har under fyra decennier släppt ut stora mängder, som nu långsamt tar sig upp och in i våra farvatten. Det är det man har kunnat mäta upp. Det är bl.a. ökad förekomst av teknetium i tången. Ännu så länge är värdena förhållandevis låga utmed vår kust, men de stiger och stiger. Där måste man göra någonting. Man måste helt enkelt få stopp på dessa utsläpp, som ökade markant under 1990-talet. Jag vet att regeringen jobbar på detta. Jag vet att miljöministern har haft sina kontakter med den engelska regeringen. Därför låter jag detta vara så länge. Jag reserverar mig inte i just den frågan. Då kommer vi till det som är alldeles speciellt för oss nere på västkusten just nu. Det är de amerikanska bolagens planer på att leta efter olja i Skagerrak. Det finns en historia bakom detta. Jag har motionerat varje år. Jag har tagit upp frågan minst ett par gånger om året här i riksdagen. Alla organisationer som kan vara intresserade, politiska partier, kommuner - alla runt detta område - är emot oljeletning. Det finns kanske något undantag, men det är en oerhört stor uppslutning. Det var ju så att norrmännen började med att den 13 juni 1994 besluta att lämna ut koncessioner för provoljeborrningar. Det blev ingenting av det, som tur var. De fick skriva miljökonsekvensbeskrivningar, och den sista stora slutrapporten kom så sent som förra sommaren. Bondevikska regeringen har sagt att det inte blir några borrningar i Skagerrak så länge man har tillräckligt med olja ute i Nordsjön. Det tror jag säkert att de står för. Problemet är nu att de danska myndigheterna har gett tillstånd till oljeletning just för dessa två amerikanska bolag. Jag har tagit upp frågan med miljöministern här. Han har svarat att de enligt den nordiska miljöskyddskonventionen måste lämna miljökonsekvensbeskrivningar, och att de måste starta en kommission. Med det får vi hålla till godo. Där kan vi påverka. Där kan vi ta ställning till dessa konsekvensbeskrivningar. Jag menar att detta inte är tillräckligt. Man måste helt enkelt komma överens om att för framtiden stoppa all letning efter olja och gas i Skagerrak. Havet är för värdefullt för att utnyttjas på det sättet. Jag är nästan säker på att de kommer att märka att det finns både olja och gas där när de nu letar seismiskt och gör sina karteringar. Det är redan många som har uttalat det klart och tydligt. Finns det någonstans så finns det där. Det är en väldigt stor chans, fru talman, att man hittar olja och gas, och då är det kört, menar jag. Därför tycker jag att det är självklart att regeringen skall ta initiativ till en överenskommelse om att freda Skagerrak. Det är mitt förslag, som finns med i reservationen. Jag tycker att det är väldigt konstigt att inget annat parti har ställt sig bakom detta i utskottet. Från alla partier nere på bohuskusten ställer man sig nämligen bakom det här. Därför förväntar jag mig att flera partier stöder motionen samt reservationen i fråga i det här betänkandet. Nu har ni chansen! Fru talman! Jag skall sedan helt snabbt gå över till frågan om kadmium i rötslam. Detta är en viktig fråga. Jag hörde tidigare att kristdemokraterna ställer sig bakom en fortsatt slamanvändning. Men i slammet finns det kadmium, och kadmium är en av de viktigaste och giftigaste tungmetaller som vi i dag har. Denna tungmetall orsakar både njurskador och benskörhet. Vi får i oss den i huvudsak genom vetemjöl och potatis. Ungefär 80 % av det kadmium som vi får i oss får vi i oss den vägen men vi får också i oss kadmium genom morötter, mjölk och kött. Kvinnor är särskilt utsatta eftersom de har lägre järndepåer. Jag tror att kadmium i livsmedel snart är det viktigaste måttet på livsmedelskvalitet. Så viktig är nämligen förekomsten av kadmium eller inte. Det finns också andra tungmetaller, såsom koppar och zink, som är väldigt viktiga. Kadmium är dock värst. Kadmium tillförs åkermarken genom rötslam, fosforgödselmedel och atmosfäriskt nedfall. Vi måste få ett stopp på rötslammet ute på åkrarna. Det är inte fråga om kretslopp, utan det här är att förgifta åkermarken. Vi har ett kadmiumberg på 350 kilo som bara ligger och väntar. Detta kadmium tillförs marken hela tiden. Vi borde direkt sätta stopp för det här. Det skall inte vara tillåtet. I reservationen har jag bett om att regeringen skall få i uppdrag att utarbeta ett vettigt gränsvärde, för i dag finns det inte något sådant. Vidare gäller det hur skatt kan tas ut på kadmium i rötslam.
Fru talman! Att vi inte skall käka kadmium är vi väl alla eniga om. För det första skall ju rötslammet förändras. För det andra är alternativet deponi, och då har vi ändå ett problem. För det tredje har EU inte förbjudit användningen av rötslam därför att det innehåller kadmium. I stället finns det andra, mer estetiska, skäl. Man tycker att det är äckligt med kiss och bajs och sådant rötslam på åkrarna. Det är därför som man har sagt nej, alltså inte på grund av kadmiumet. Men självklart skall vi begränsa kadmiumintaget. När vi vill arbeta för att det skall vara tillåtet att lägga rötslam på åkrarna även i ett ekologiskt jordbruk så är det med tanke på framtiden. Men vi skall inte medvetet sprida kadmium; det är riktigt.
Fru talman! Det är precis vad vi i dag gör och det är också vad vi kommer att fortsätta med om vi inte sätter ett stopp för det, om vi inte sätter ett gränsvärde som är så lågt att det är lägre än vad gäller den bästa konstgödseln. Den bästa konstgödseln har en kadmiumhalt på 2 gram per ton fosfor. För rötslammet ligger halten kadmium högt däröver. I den slamöverenskommelse som träffats i Sverige är det fråga om 67 gram kadmium per ton fosfor, och det är alldeles för högt. Det är totalt vansinnigt att med rötslammet öka på kadmiumförekomsten i våra jordar på det sätt som vi gör i dag. Därför måste vi sätta stopp för detta. Tills vidare skall man rekommendera alla att använda den bästa konstgödseln, som alltså inte innehåller mer än Mot den bakgrunden är det mycket underligt att kristdemokraterna i det här fallet tycker att det tills vidare är okej med rötslammet och att man liksom inväntar forskning och möjligheter att göra något åt detta framöver. Men det gäller att stoppa detta nu! Det ackumuleras hela tiden och blir bara värre - det är ju våra livsmedel som det handlar om. I dag finns det 10 000 njursjuka i vårt land, och det är just njurarna som det här går hårt åt.
Fru talman! Detta är med tanke på framtiden. Ett ekologiskt jordbruk framöver kommer inte att nyttja de här mängderna. Det skall ju inte vara konstgödsel över huvud taget, så problemet kommer att minska. I stället gäller det möjligheterna över huvud taget att få lägga ut sådana här saker och använda dem som gödningsämnen och därmed återföra näringsämnen till jorden. Självklart skall man försöka minimera kadmiumhalterna. Det är ju inte det vi skall käka.
Fru talman! Som alltid gäller det att sortera vid källan. Här gäller det att sortera avloppen från urin/fekalier. Man måste ta reda på var det finns kadmium. Kadmium finns i samhällskroppen. Det finns i alla ledningar och rör. Ja, överallt finns det kadmium. Det finns ca 5 000 ton kadmium i vår samhällskropp som hela tiden vittrar eller mjällar av sig i avlopp och kommer ut på åkerjorden - oftast i den åkerjord som ligger närmast storstäderna. Detta måste vi stoppa. Vad vi tills vidare kan göra är att vi deponerar detta. Det är den enda chansen vi har så länge vi inte har börjat källsortera detta. Det här är oerhört viktigt. Vi lägger ett mycket stort ansvar på oss om vi inte tillsammans så att säga finner ett moratorium för detta. Slammet skall inte ut på åkrarna. Ställ upp på den reservationen!

Fru talman! Det viktigaste i den här diskussionen är, tycker jag, att man inte glömmer vad det övergripande syftet med miljömålsarbetet är. Avsikten är ju att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de övergripande miljöproblemen är lösta. Sverige skall vara ett föregångsland för ekologisk utveckling och utgöra en pådrivande kraft i internationella sammanhang. Brundtlandkommissionens rapport om vår gemensamma framtid. I den konstateras att det genomgående, för de olika miljöområden som rapporten handlar om, är att utvecklingen inte är hållbar. Om ingen förändring sker kommer jordens tillgångar att fortsätta att förödas, och därmed undermineras möjligheterna för ett mänskligt liv. Riokonferensen 1992 resulterade i Agenda 21, som kan ses som en lösning på den problemanalys som Brundtlandkommissionen presenterade. Arbetet för en hållbar utveckling inom ramen för Agenda 21 satte i gång i många länder. Sveriges samtliga kommuner hade hunnit påbörja arbetet innan riksdagen hann fatta beslut om att så skulle ske. FN ordnade en uppföljningskonferens i New York fem år efter Riokonferensen. Där konstaterades att målsättningarna från Rio var riktiga; de behövde inte revideras. Den största bristen är arbetet på det nationella planet. För det miljöstrategiska arbetet krävs det deltagande på flera nivåer. Det räcker inte med lokala agendor. Därför beslöts att även FN:s medlemsländer skulle göra agendor utifrån sina respektive nationella förutsättningar och problem. Detta FN-beslut återstår det att verkställa för Sveriges del. Det viktigaste är emellertid inte vilken etikett ett arbete har. Huvudsaken är att arbetet har ett meningsfullt innehåll. Vi i Vänsterpartiet är positiva till propositionen om miljömål. Den statliga kommitté som har fått i uppdrag att lägga fram förslag till delmål och åtgärdsstrategier har ett stort ansvar för att riksdagens slutliga ställningstagande blir väl underbyggt. Vad är då orsaken till att utvecklingen inte är hållbar? Svaret står i den Agenda 21 som antogs i Rio: "Medan fattigdom orsakar vissa former av miljöpåfrestningar, är den viktigaste orsaken till den fortsatta förstöringen av den globala miljön, ohållbara konsumtions och produktionsmönster i synnerhet i industrialiserade länder." Fru talman! Tiden medger inte att jag kommenterar mer än ett miljömål. Då väljer jag målet om en säker strålmiljö. Detta miljömål har en särskild aktualitet i den valkrets som jag företräder. De båda reaktorerna i Barsebäck syns på långt håll över slätten och utgör en ständig källa till otrygghet för oss som bor i närheten. Vänsterpartiet vill ersätta kärnkraften med säkra och förnybara energikällor. Vi väntar otåligt på regeringsrättens dom så att vi kan fullfölja energiöverenskommelsen. Med anledning av en vänsterpartimotion förutsätter miljö och jordbruksutskottet att regeringen ger de kommuner som gränsar till den inre beredskapszonen möjlighet att ingå i de lokala säkerhetsnämnder som skall utgöra allmänhetens insyn i säkerhetsarbetet vid kärnkraftverken. Reaktorerna i Barsebäck börjar bli gamla, och de blir knappast säkrare med åren. Detta är lätt att utläsa i de rapporter som Statens kärnkraftsinspektion ger ut. Jag hinner inte räkna upp dem, men det finns otaliga rapporter varje månad om olika incidenter som sker, och de blir bara fler. Många väljare i min valkrets vill bli av med detta miljöhot, men så länge någon reaktor ännu är i gång behövs det en vidgad insyn i säkerhetsarbetet.

Fru talman! Västerhavet mår dåligt. Regeringens vallöften från 1998 kräver att man lämnar Stockholmshorisonten. Inte ett ord från miljöministern anger att man är medveten om västerhavets situation. Det fanns inte en kommentar kring de oljeletningar som är aktuella, de oljeutsläpp som vi ständigt möts av, utsläppen från Sellafield eller s.k. vanligt skräp som vi är vana vid att årligen hantera längs kusten. Bohusläns fiskare, turistföretagare, kommuner och alla invånare längs kusten kunde i valrörelsen 1998 följa och höra dåvarande miljöminister Anna Lindhs löften om satsningar på västerhavets miljö och utveckling. Anna Lindh lovade att samla krafterna för en miljöstrategi för västerhavet. Fru talman! Nu återkommer provokationerna om oljeletning, för vilken gång i ordningen kan vi inte räkna, utanför västkusten - denna gång från Danmark. Den bohuslänska kusten ligger fortfarande lika naket sårbar som den gjort vid alla tidigare tillfällen då grannländerna letat efter det svarta guldet. Återigen krävs akuta utryckningar för att stoppa oljeprospekteringarna. Våra yrkesfiskare, småföretagare och kustboende håller återigen andan. Men miljöministern nämner inte ett ord om västerhavet. Frågan måste nu ställas om vart det strategiska handlande som förra miljöministern gav löfte om tagit vägen. Västerhavet mår dåligt, och vi måste en gång för alla få stopp för de provocerande oljeborrningarna kring den bohuslänska kusten. För detta behövs konkreta överenskommelser med alla länder kring Nordsjön. Dessa överenskommelser är lika avgörande för framtiden som de Östersjöförhandlingar som vi ofta får höra om från denna talarstol. Det är alltså dags att regeringen blickar västerut och lämnar Stockholmshorisonten ett tag. Vi måste gå vidare med det anslag som miljöminister Lindh gav löften om. Det handlar om åtgärder för västerhavets miljö där vi måste gå från ord till handling. Miljöfrågorna kring Nordsjön kan inte lösas nationellt utan är beroende av internationella överenskommelser och internationell miljömedvetenhet som i sin tur ställer krav på nationellt agerande i nästa led. Fru talman! Därför yrkar jag bifall till reservation Dessutom kommer vi i Centerpartiet att ställa oss bakom reservation nr 3 vid omröstningen. Den reservationen har Per Lager yrkat bifall till, och den gäller oljeletningen i Skagerrak.
Fru talman! För fem år sedan var jag med och startade en aktionsgrupp som hette Rädda Skagerrak. Det var med anledning av de norska oljeletningsplanerna. Nu är det alltså dags igen. Den här aktionsgruppen kommer nu att återuppta sin verksamhet. Det är alltså en paraplyorganisation för alla intresserade i området, inte minst yrkesfiskarna. Jag skulle vilja fråga Åsa Torstensson om hon och hennes parti stöder den här Rädda Skagerrakaktionen. Nu hörde jag att hon gav sitt stöd till vår reservation, och det är jag väldigt tacksam för. Men ställer Åsa Torstensson också upp på aktionsgruppen
Fru talman! Eftersom jag vid tidigare tillfällen haft möjlighet att agera på det lokala planet med anledning av Rädda Skagerrak och var aktiv i det sammanhanget, kommer jag även att stötta den aktionen framgent.
Fru talman! Då vill jag bara påminna alla andra här i kammaren om att den här gruppen kommer att bedriva ett väldigt aktivt påtryckningsarbete när det gäller att en gång för alla få stopp på letningarna efter olja och gas. Det betyder att man fredar Skagerrak, och även Kattegatt, från all letning efter olja och gas. Det finns alla chanser för er alla att stödja den här reservationen nu.
Fru talman! Det som Per Lager anför här är mycket viktigt. Kommunerna längs kusten, med sina skilda politiska majoriteter, har ställt sig bakom detta. Den möjligheten finns ju också här i kammaren, precis som Per Lager säger.

Fru talman! Jag skall avsluta med att ta upp producentansvaret för byggbolag. I betänkandet har vi ett särskilt yttrande om producentansvaret inom byggsektorn. Det finns inget lagstadgat producentansvar inom byggsektorn. Byggsektorn har inrättat ett kretsloppsråd på frivillig grund. Man säger att det inte är möjligt att lägga ansvaret på en part inom byggsektorn. Problemet är att det finns så många aktörer. Byggherren anlitar arkitekter, entreprenörer och underentreprenörer. Materialet tas från olika firmor. Då delar alla på ansvaret för att materialet är miljöanpassat. I dagens läge har det blivit ett säljargument att ett företag tar miljöhänsyn och t.ex. är anslutet till ISO 14000. Det är naturligtvis mycket bra. Vid en totalentreprenad tar byggentreprenören allt ansvar. Tidigare var det stadsarkitekten som hade det ansvaret, och nu läggs det på byggherren. Har man en generalentreprenad delar man på ansvaret. Byggherren försöker sälja ansvaret i olika delar. Han utser ofta en byggledare eller en konsult som är ansvarig för kvaliteten och som har den kompetensen, t.ex. Det behövs klara riktlinjer för detta. Därför tycker vi att byggherren skall ha det yttersta ansvaret och åläggas producentansvaret så att det inte ramlar mellan stolarna och blir som i fallet med Hallandsåsen, där man skyller på varandra. Huvudsyftet är ju att inte få in miljöfarligt material i byggnationen. Producentansvaret bör alltså läggas på byggherren.

Fru talman! Dagens debatt handlar om lagutskottets betänkande LU18 som innefattar 24 motioner från den allmänna motionstiden 1998 i skilda frågor på familjerättens område. Dessutom har utskottet fått på sin lott att behandla en motion från kristdemokraterna om svenska folkets värderingar, eller brist på insikt om egna värderingar, som utmynnar i förslaget att tillsätta en svensk värdekommission. Till betänkandet har fogats 13 reservationer och tre särskilda yttranden. Det visar att det finns stort intresse och delade meningar inom familjerättsfrågor. Det kanske inte är så konstigt, eftersom det gäller det allra mest privata där den egna fantasin är lätt att uppbåda. Utskottet tillstyrker bifall till en motion. Den motion som vann utskottets gillande syftade till att barn skall få rätt till juridiskt biträde i vissa fall. Övriga motionsyrkanden avstyrks med hänvisningar till tidigare ställningstaganden samt till pågående berednings och utredningsarbete. Flera månader av hårt tankearbete är till ända, nu när floden av betänkanden från motionstiden har börjat att sina. Säkert har det kostat miljontals kronor att på ett artigt sätt beskriva att regeringspartiet och dess hjälppartier inte vill ändra på sakernas tillstånd. Om någon skulle drista sig till att fråga mig vad som förvånat mig mest under detta halva år skulle jag svara just energin och resultatet av allt motionsskrivande och motionsbehandlande. Tänk, så mycket tid, energi och pengar riksdagen skulle ha sparat om man före motionstiden hade tillkännagivit vad man inte vill ändra på av tidigare ställningstaganden, vad som bereds och utreds, om nu syftet med motioner är att få tingens ordning ändrad. Fru talman! Nu skall jag i alla fall argumentera för våra moderata ställningstaganden. Först vill jag diskutera motion L417. Jag tror inte att någon kan tänka sig en större katastrof än att ett barn mister sina föräldrar och står ensamt i världen. Det händer sådana saker, tyvärr. Då är det viktigt att barnet får all den hjälp som står i mänsklig makt för att i någon mån försöka kompensera förlusten. Bakgrunden till motionen är att det tyvärr alltför ofta har hänt att socialarbetare har underskattat denna självklara lösning för ett omyndigt barn. Man har placerat barnet i en helt främmande miljö. Detta är oacceptabelt, anser vi moderater. För att man skall förhindra ett upprepande är Bertil Perssons motion L417 mycket angelägen. Han vill att mor och farföräldrar, i den mån som de inte visar sig vara olämpliga, i första hand skall få möjlighet att ge sitt barnbarn en trygghet i livet genom att bli anförtrodd vårdnaden. Underförstått gäller motionen naturligtvis att andra släktingar som står barnet nära anlitas för detta grannlaga och svåra värv innan någon helt främmande människa kommer i fråga. Det är en självklarhet, tycker säkert kammarens ledamöter, om man nu så tragiskt har ställts utan föräldrar, att den livlina som närmaste släkten utgör inte huggs av också den. Det tyckte inte lagutskottets majoritet, tyvärr. Jag vill därför yrka bifall till den motionen, dvs. till reservation 7. Jag vill emellertid uppmärksamma en stor framgång i detta hänseende. Från den 1 juli 1999 - framgår det av socialtjänstlagens paragrafer - skall i stället för bör mor eller farföräldrar först komma i fråga för ett nytt hem till ett föräldralöst barn. Man har uppmärksammat problemet i socialutskottet, och det är bra. Men i konsekvens med detta anser jag att föräldrabalkens 6 kapitel också skulle justeras så att det klart framgår att man i första hand skall se till att barnet får behålla kontakten och får växa upp tillsammans med nära släktingar. Konsekvens är tydligen inte en självklarhet i lagstiftningen. Fru talman! Jag vill säga något också om talerätt i mål om hävande av faderskap. I flera motioner, varav en har väckts av Marietta de Pourbaix-Lundin, yrkas att talerätt införs för såväl efterlevande maka som mannens arvingar. Detta är en mycket komplicerad fråga. Samma fråga var föremål för riksdagens ställningstagande förra året. I den debatten deltog Marietta de Pourbaix-Lundin. Hon beskrev då några problem och oklarheter, som jag också vill beröra. Sedan 1969 ärver även barn som fötts utanför äktenskapet sin pappa. Med nuvarande kunskaper kan samhället genom gentekniken med stor sannolikhet avgöra faderskapet. Många faderskapsmål har avgjorts genom åren med mindre träffsäker teknik. Misstag kan ha begåtts. Vi moderater anser att både änkan och den avlidnes barn skulle vinna ökad rättssäkerhet om oklarheter och olikheter förutsättningslöst utreds. Utskottet ansåg då, som nu, att en utvidgning av talerätten för änkan och arvingarna inte motiveras utifrån principen om barnets bästa. Jag kan mycket väl förstå att ett barn som genom dom fått fel far inte är hjälpt i livet om fadern tas ifrån barnet, särskilt som den förmenta fadern dessutom i realiteten har avlidit. Nej, här handlar det om rättssäkerhet och om helt andra människor och deras rätt. De barn som skall ärva sin far och den avlidne mannens hustru är de som har bristande rättssäkerhet i den nuvarande lagstiftningen genom att de saknar möjlighet att rätta till ett felaktigt domslut. Motionerna är alltså berättigade och viktiga och borde ha fått en helt annan, mera seriös och saklig behandling. Förra gången delades moderaternas uppfattning av fyra andra partier, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Det var då mycket nära en majoritet, bara Vänstern och Socialdemokraterna hade en annan uppfattning. Även dessa partiers uppfattning, som måste anses återspeglad i utskottets resonemang, hade mycket lätt kunnat ingå i minoritetens uppfattning och bildat ett bifall. Politikens vägar är ibland outgrundliga. Hade partierna stått kvar vid den uppfattningen i dag, hade det blivit utskottsmajoritet. Man kan undra varför Miljöpartiet har ändrat uppfattning i denna fråga. Fru talman! När det sedan gäller motion L421 av Alf Svensson m.fl. vill jag här i kammaren konstatera att mycket av texten i motionen är moderat värdekonservativ politik. Vad vore då mer naturligt än att vi moderater sällade oss till reservanterna? Vi har dock av skäl som jag senare skall redovisa i stället lämnat ett särskilt yttrande. Vi delar också uppfattningen att en genomlysning av samhällets fundament, dvs. den värdebas som håller ihop samhället, skulle vara mycket betydelsefull. Fru talman! För att undersöka vad den norska Verdikommisjonen är och vill var lagutskottets ledamöter i Oslo och träffade ordföranden för kommissionen tidigare i vår. Vi fick en mycket intressant föredragning och en intressant diskussion. Syftet är alltså · att starta en bred värdemässig och samhällsetisk mobilisering för att stärka positiva gemenskapsvärderingar och ett ansvar för miljön och samhället, · att skapa en större medvetenhet om värdefrågor och etiska problemställningar, · att bidra till analys och kunskapsförmedling på området, · att identifiera aktuella värdemässiga och samhällsetiska utmaningar, samt · att uppmana till handling. Det rådde stor enighet om dessa syften under besöket, såvitt jag kunde förstå av uttalandena i diskussionen. Väl hemma gav emellertid majoriteten av utskottets medlemmar motionen ett kallsinnigt mottagande. Man ansåg att åtgärder redan hade vidtagits för att lyfta fram sådana spörsmål som tas upp i motionen. Man pekade då på fler kommittéer som arbetar, bl.a. på en som skall planera och genomföra aktiviteter inför det kommande tusenårsskiftet och som skall vara klar fyra månader efter tusenårsskiftet. Man hänvisade vidare till en kommitté som skall utveckla arbetet med värdegrunden i skolan och en kommitté som skall belysa de nya förutsättningar, problem och möjligheter som det svenska folkstyret möter inför Fru talman! Jag är rädd att dessa tre kommittéer inte kommer i närheten av den inre kärna av mänskliga tankar och ställningstaganden hos individer som den norska värdekommissionen vill åstadkomma. Däremot instämmer vi moderater i utskottets uppfattning att en svensk statlig värdekommission inte är en framkomlig väg om man vill komma vidare med de tankegångar som motionen innehåller. Sverige är inte Norge, kan man konstatera. Jag är rädd att förtroendet för och möjligheterna för svenska staten och svenska politiker är små när det gäller att få enskilda personer att allvarligt undersöka sina egna värderingar. Kanske är respekten för den norska statsapparaten större. Det måste finnas andra möjligheter att stimulera varje enskild medborgare att själv undersöka sina egna värderingar. Med facit i hand rörande både den norska och den svenska prioriteringsutredningens spår i det allmänna medvetandet tillåter jag mig att ha mina dubier. I det särskilda yttrandet av de moderata ledamöterna i utskottet konstaterar vi med Karin Boyes ord att det är vägen om är mödan värd, dvs. att det viktigaste, underliggande syftet är att hos den enskilda individen stimulera till eget personligt reflekterande över det egna förhållningssättet till en rad olika samhällsföreteelser. Vi måste anstränga oss att hitta en annan väg att stimulera en sådan process, uppmuntra individen att själv utforska och medvetandegöra sina värderingar och sitt förhållningssätt till etiska och moraliska begrepp. Den norska värdekommissionen har ett råd med 37 personer som företräder vanliga människor, en del med mycket alldagliga yrken och professioner som mera får rollen att initiera, aktivera, frammana och spegla vardagsmänniskans perspektiv, detta för att undvika och minska påverkan av politiker, proffstyckare och yrkesfilosofer. Vi anser därför att det skulle ligga ett värde i att exempelvis till kommittén som arbetar med tusenårsskiftet knyta en brett sammansatt referensgrupp som får denna roll i Sverige. Studiecirklar i filosofi är mycket populära i Sverige, och människor åker 20-30 mil för att lyssna på föreläsningar i filosofi. Det ger hopp för framtiden. Det språkliga komplex som svenska folket i gemen lider av borde kunna avlägsnas genom en brett upplagd studieverksamhet och debatter. Det är bara fråga om sunt förnuft och sund egen reflexion när vi använder krångliga ord. Med det, fru talman, upprepar jag mitt yrkande om bifall till den moderata reservationen nr 7.

Fru talman! I dag känner jag mig ensam här i kammaren, i Sveriges riksdag. Jag är utpekad och diskriminerad. Trots det eller snarare med anledning av det kommer jag i mitt anförande att vara personlig. Jag kommer att vara känslomässig. Jag talar om mig själv men också om många andra i vårt land, kvinnor som män. Fru talman! Vad beror detta på? Varför ses jag som smutsig och mindre värd? Varför blir jag diskriminerad? Beror det på att jag är ledamot av Sveriges riksdag? Beror det på att jag har ett utländskt efternamn? Eller beror det på mitt svarta hår och mina sammetsbruna ögon? Eller på min frisyr? Fru talman! Svaret är nej. Det är inte dessa faktorer det beror på att jag diskrimineras. Det är mycket enklare än så, fast enormt mycket vidare och djupare. Det handlar om kärlek. Det handlar om människor. Det är därför det blir så svårt, för kärlek mellan människor ses som svårt i detta betänkande, som ett problem, trots att vi alla har varit förälskade. Jag minns min första förälskelse. Minns ni er första förälskelse? Kjell Eldensjö får göra det, Berit Adolfsson får göra det, Marina Pettersson får göra. Ja, praktiskt taget alla ledamöter som sitter här i kammaren får göra det. Fru talmannen får göra det, men jag får inte göra det! Lagstiftningen och riksdagens majoritet tillåter inte mig och tusentals andra män och kvinnor att göra det. Vi får helt enkelt inte gifta oss. Vi är och förblir diskriminerade enligt dagens betänkande. Men varför, fru talman, varför? En av de grundläggande förutsättningarna för en skådespelare är empati, att ha förståelse och inlevelseförmåga, att leva sig in i en annan människas situation, förmågan att leva sig in i en annan människas känslor. Där förenas politiken med teatern. Man skall inte behöva vara skådespelare för att klara av det. God inlevelseförmåga skall också en politiker ha. Jag är övertygad om att det krävs av en politiker.

Det är raka frågor, och jag förväntar mig också raka svar. I och för sig vet jag inte riktigt vad jag förväntar mig av Kristdemokraterna med tanke på deras motion L424. När jag läste motionen förstod jag att skulle Tuve Skånberg fått bestämma hade jag inte fått existera. Över 30 000 personer deltog i den färgstarka paraden på Stockholm Euro Pride i somras som med kraft tog avstånd från nymoralism och diskriminering och med stolthet tog ställning för att kärleken mellan människor av samma kön är minst lika mycket värt som kärleken mellan människor av skilda kön. Inte ens Kristdemokraterna kunde undgå denna starka och tydliga manifestation. Men vad händer med alla oss om Kristdemokraterna får styra? Kan vi utstå mer våld än det som redan riktas mot oss i dag? Fru talman! Kan jag vara mer tydlig än så här i mitt avståndstagande från motion L424? Nu vill jag vända mig till socialdemokraterna och fråga: Vad beror det på att vi valt att vara så otydliga i fråga om homo och bisexuellas rättigheter? Varför tar ni inte på ett starkare sätt avstånd från Kristdemokraternas motion? Eller det är kanske det ni inte gör, inte tar avstånd från Kristdemokraternas motion. Varför är inte min kärlek lika mycket värt? Är det någon kristdemokrat, moderat eller socialdemokrat som tar ansvar för det fysiska och psykiska våld som i dag riktas mot homosexuella i samhället? Hur var det nu med empatin? Inser ni vilka konsekvenser ert handlande här i kammaren får ute i samhället? Fru talman! Jag har försökt ta upp kärnan i vad yrkandena till motionerna L402, L404, L407, L410, K330, Ju709 och So380 går ut på. För oss i Vänsterpartiet handlar det om en strävan och ett krav att skapa en lagstiftning som inte diskriminerar människor på grund av deras sexuella orientering. Lagutskottets betänkande LU18 behandlar lagstiftning på det familjerättsliga området. Det handlar bl.a. om äktenskap för homosexuella, partnerskapslagens anknytningsvillkor, förordnande av registreringsförrättare och registrering av partnerskap utomlands. Berit Adolfsson kommenterade inte ens det här. Det var tyst. Hon sade att det hade pågått ett enormt och febrilt tankearbete. Men var är resultaten? Det var tyst från Berit Adolfsson. Men här kan jag trots allt glädja mig. Jag kan också komma med en glädjande nyhet som jag vill presentera för kammaren, fru talman. Den 20 april beslutade Varbergs kommunfullmäktige att uppdraget som vigsel och partnerskapsförrättare skall betraktas som ett sammanhållet uppdrag - helt i linje med vissa av motionerna i betänkandet. Jag hoppas att fler kommuner följer Varbergs beslut. I övrigt, fru talman, kan vi i Vänsterpartiet glädja oss åt att vi fick hela utskottet att enigt ställa sig bakom Maud Björnemalms motion, som gäller möjligheten att ge barn rätt till juridiskt ombud när deras rättigheter kränks. Vidare har vi också reserverat oss till förmån för en utvärdering av 1998 års föräldrabalksreform och barns påverkan av växelvis boende. Vad gäller motionerna om talerätt i mål om hävande av faderskap och tillsättande av en s.k. värdekommission kommer min partikamrat, lagutskottets ordförande, Tanja Linderborg att klargöra våra ställningstaganden. Fru talman! Naturligtvis står jag bakom alla Vänsterpartiets reservationer men har valt att lyfta fram två. Jag yrkar således bifall till reservationerna 2 Fru talman! Jag har en stark tro på människan och på kärleken. Jag har här försökt att tydliggöra det. Det var därför jag en gång engagerade mig i politiken. Det var inte för att stifta lagar som diskriminmerar och särskiljer, utan för att förändra den lagstiftning som i dag diskriminerar människor, i det här fallet för att vi är kapabla att älska. Som ett bevis och en vänlig gest vill jag avsluta mitt anförande med några av Jacques Brels ord.

Fru talman! Det betänkande som vi nu debatterar omfattar skilda frågor på familjerättens område - Vi kristdemokrater har egna reservationer och finns med på några gemensamma. Vi står givetvis bakom dessa, men för att vinna tid vid voteringsprocessen yrkar jag bifall endast till reservation nr 11. Jag tänker i mitt anförande ta upp de frågor där kristdemokraterna reserverat sig. Jag börjar med det avsnitt som rör äktenskapets ställning. Fru talman! Det är väl ingen tvekan om att vi i dag lever i ett samhälle med stor splittring, instabilitet och mängder av kortvariga, många gånger ytliga relationer. Samtidigt är vi säkert väl medvetna om att fasthet, stabilitet, trohet och trygghet är något som alla, inte minst barnen, mår bäst av. Vi kristdemokrater menar att äktenskapet är den samlevnadsform som med rätt stöd och sanktion av samhället befrämjar de nämnda egenskaperna. Äktenskapet tar sikte på en lång samlevnad och ger barnen de största förutsättningarna att få växa upp i en sammanhållen familj. Detta är också generellt sett en god grund för fostran och förståelse för grundläggande värden som jämställdhet och respekt för varje människas integritet. En fast och trygg familj fungerar också som bas för ett vidare samhällsengagemang. I en kristdemokratisk motion som lagutskottet behandlat i detta avsnitt visas att cirka hälften av ingångna äktenskap varje år spricker, men att samboförhållanden spricker i än mycket större utsträckning. En separation är en av livets svåraste kriser, som enligt statistik visats ge effekter på hälsa, livslängd och flera andra saker. De verkliga förlorarna är dock barnen. Varje år får ca 45 000 barn vara med om en separation, för 10 000 av dem för andra gången. En fjärdedel av dessa barn kommer enligt statistiken att efter några år helt förlora kontakten med sin pappa. Äktenskapet har förutsättningar att vara stabilare än övriga samlevnader. Därför bör det så långt möjligt ytterligare stärkas och prioriteras. Därigenom markeras en medveten vilja från samhällets sida att garantera rättssäkerhet och jämställdhet makar emellan, samtidigt som barnens trygghet förstärks. De löften som ges vid giftermålet kan ses som ett "kontrakt" dels mellan parterna själva, dels mellan dem och staten. Alla har därmed offentligt och frivilligt påtagit sig förpliktelser mot varandra. Fru talman! Jag går nu över till den del i betänkandet som behandlar frågor om vårdnad om barn m.m. Jag vill då säga något om frågan som rör moroch farföräldrar som vårdnadshavare. Den m-motion som behandlas i betänkandet föreslår att om båda föräldrarna avlidit bör vårdnaden av det eller de barn som finns i första hand anförtros åt mor eller farföräldrar. Kristdemokraterna tycker att detta borde vara en självklarahet om de inte inte bedöms vara gravt olämpliga eller om de av någon anledning inte har den möjligheten. Det är ju ändå så att nära släktskap i de flesta fall innebär mycket starka band och har stor betydelse då barn skiljs från sina föräldrar på detta sätt. Så några ord om talerätt vid hävande av faderskap. I lagutskottets text i denna fråga framgår att utskottet inte har någon annan uppfattning än motionärerna vad gäller vikten av att ingen felaktigt förklaras vara far. Det ligger givetvis i såväl mödrars som barns intresse att faderskap blir riktigt fastställt. Samtidigt tycks utskottsmajoritetens huvudargument för att inte bifalla motionen vara att detta inte torde kunna motiveras utifrån principen om barnets bästa. Det syns mig lite motsägelsefullt. En utredning borde ha bifallits. Så något också om förmånstagare vid tecknande av pensionsförsäkring. I en kristdemokratisk motion föreslås att förmånstagarkretsen vid tecknande av pensionsförsäkring utökas så att arvingar inom en utvidgad krets tillåts bli mottagare av medel från en pensionsförsäkring vars premie är avdragsgill, så att medlen inte tillfaller försäkringskollektivet genom s.k. arvsvinst. En sådan ordning skulle för en del människor göra att det känns bättre att teckna pensionsförsäkring, som förhoppningsvis skall tillfalla dem själva. Men om olyckan är framme och de själva inte får den möjligheten tillfaller den i varje fall inte kollektivet i de fall inga nära anhöriga finns. I stället tillfaller den arvingar som inte tillhör de allra närmaste. Detta tycker jag är en rimlig ordning, men det tycker inte utskottsmajoriteten, vilket är att beklaga. Fru talman! Jag tänker nu ta upp vår motion om en värdekommission. För inte så många årtionden sedan var den kristna värdegrunden självskriven i de flesta sammanhang och en naturlig bas i vardagslivet, inte minst i skolans värld. Etiska normer och levnadsregler genom kristendomsundervisningen lade grunden för de ungas framtida förhållningssätt. Etiska levnadsregler fördes vidare, och utan särskild dramatik fick de unga del av de grundvärderingar som sedan århundraden varit svenska folkets bärande etiska fundament. När nu denna tidigare ordning med införlivande av regler och levnadsnormer successivt avvecklats från dagordningen i skola och annorstädes har, som jag ser det, utvecklingen i samhället gått mot en mer ytlig syn på vad som är rätt och fel, vikten av ett vårdat språk, respekten för andra människor osv. I stället har själviskhet, materialism och inte minst övertron på ekonomins möjlighet att tillfredsställa människors alla behov m.m. fokuserats både i samhället och i människors vardag. Nu är det ju ändå så att många mår psykiskt dåligt i dag. Många har svårt att finna mening i livet, självmordsfrekvensen har ökat, inte minst bland unga, och brottsligheten har ökat dramatiskt sedan 50-talet, för att nämna bara några saker med en negativ utveckling. Till detta kommer bl.a. också den våldsamma expansionen av medieutbudet, som medför en lavin av möjligheter att titta på och informera sig om allt möjligt. I och för sig har detta också mycket gott med sig, men det medför samtidigt att många har problem att selektera gott från ont och att orientera sig i rätt riktning i sin livsutveckling. I stället blir man influerad i destruktiv riktning, bl.a. beroende på att man saknar en fast etisk grund att stå på i livet. I denna situation vill vi kristdemokrater lyfta fram idén om en värdekommission. Nu är kanske detta namn inte det bästa. Termen kommission leder ju lätt tankarna till en kommitté som utarbetar ett förslag och lägger fram en rapport - sedan är det färdigt. Jag vill nu speciellt rikta mig till Berit Adolfsson. Detta är inte alls vad vi avser med vår motion. Vi menar i stället att det är angeläget att få i gång och att finna vägar till en bred diskussion i de djupa folklagren om gemensamma värden och värderingar i samhället. Uppdraget skulle vara att stimulera till en fortgående process för ökad insikt och samsyn vad gäller värdeförankring för enskilda och för samhället i stort. Utskottet argumenterar i betänkandet för avslag på den kristdemokratiska motionen genom att hänvisa till några olika saker, nämligen en kommitté inför millennieskiftet, en utredning - Demokratiutredningen - och en av Utbildningsdepartementet tillsatt projektgrupp med uppgift att utveckla arbetet med värdegrunden i skolan.

Fru talman! Det brukar talas om att vi har en inre kompass som leder oss rätt. Det kan nog ha sin riktighet, men för att man skall kunna använda kompass och veta att den leder åt rätt håll behövs det också en karta som visar hindren men också möjligheter och vägar att nå målet. Det är den kartbilden som vi kristdemokrater tror att en värdekommission, tillsammans med så många som möjligt i samhället, skulle kunna hjälpa till att ta fram. Jag yrkar än en gång bifall till reservation 11.

Fru talman! Kjell Eldensjö tar i sitt anförande upp äktenskapets ställning. Han pekar på integritet och stabilitet för varje människa. Men hur är det för alla de homosexuella i Sverige, Kjell Eldensjö? Vad händer med deras stabilitet och trygghet? Kjell Eldensjö tar vidare upp barnens trygghet men nämner inte med ett ord alla de barn som i dag lever med föräldrar som är homosexuella. Vad händer med de barnen, Kjell Eldensjö?
Fru talman! Tasso Stafilidis tog upp det här redan i sitt anförande, och jag höll mitt anförande utifrån mitt koncept. Äktenskapslagstiftningen och äktenskapet bygger, som jag ser det, på en väldigt gammal tradition. Vi har i århundraden haft traditionen att man och kvinna gifter sig och därmed bekräftar att man tänker leva ihop, förhoppningsvis hela livet. Detta är väldigt viktigt just därför att barnen får den trygghet som de behöver. Jag ser det så också nu. När det gäller de homosexuella vill jag säga att de numera har partnerskapet.
Fru talman! Kjell Eldensjö tar upp partnerskapslagstiftningen. Vi har kommit en bit på vägen, men fortfarande är partnerskapslagen särskiljande, en lag som diskriminerar. Jag ställde tidigare följande fråga till Kjell Eldensjö: Varför skall han få gifta sig men inte jag?
Fru talman! Jag vet inte vad jag skall svara på det. Tasso Stafilidis är visserligen homosexuell, men han får ändå gifta sig, om han gör det med en kvinna. Det är det som det blir fråga om vid giftermål. Om man inte tänker skaffa sig barn, vilket man inte kan göra om den andra partnern inte är av annat kön, är det inte en fråga om barnens trygghet.

Fru talman och övriga åhörare! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 6. En hel del förändringar har skett inom den familjerättsliga lagstiftningen under de senaste decennierna. Bl.a. har kvinnornas ställning stärkts, och ett ekonomiskt rättvisare system har införts vid fördelning av makars egendom när äktenskapet upphör. Jag tycker att detta är bra. En sambolag infördes 1987. Även här har ambitionen varit att stärka ställningen för den svagare parten, vilken oftast är en kvinna, då samboförhållanden upplöses. Avsikten med de angivna förändringarna har inte varit att jämställa sambolagen med äktenskapet utan att jämställa parterna när förhållandet upplöses. De förändringarna går helt i linje med partiets ställningstaganden. Vi tillstyrker därmed utskottets skrivning angående äktenskapets ställning. Vad gäller partnerskapslagens anknytningsvillkor har vi framställt ett förslag om att partnerskap bör kunna ingås i Sverige även av medborgare i annat land som har samma partnerskapslagstiftning som Sverige. Av betänkandet framgår att regeringen under våren kommer med förslag som överensstämmer med reservanternas. I sakfrågan är vi därmed överens. Vad avser registrering av partnerskap styrs i dag verksamheterna vid ambassaderna av Sveriges internationella åtaganden. Enligt Wienkonventionen är ett land skyldigt att fråga efter värdländernas godkännande av den verksamhet som man ämnar bedriva på landets ambassader. För att besluta att en ambassad skall ha rätten att handlägga partnerskapsregistrering måste alltså Sverige begära värdlandets godkännande. Med värdlandets godkännande och regeringens rätt att utfärda bemyndiganden för registrering är det därmed möjligt att behandla alla svenskar lika, oavsett sexuell läggning. Vi anser därmed att regeringen bör vidta åtgärder för att möjliggöra registrering av partnerskap vid de svenska ambassaderna utomlands. Vad angår motionen med krav på att i första hand mor och farföräldrar skall anförtros vårdnaden om barn vars föräldrar har avlidit anser vi att en prövning av lämplighet alltid skall göras, där barnets bästa skall komma i första hand. Det innebär att också moroch farföräldrar skall kunna komma i fråga som vårdnadshavare, om de har goda förutsättningar. Vi instämmer här i lagutskottets skrivning. Då det gäller juridiskt biträde för barn är det viktigt att det finns en gemensam grundsyn för allt arbete med barn och ungdomar. Europarådets konvention Rights för att stärka barns ställning i familjerättsprocesser är ett sätt att nå samsyn i Europa. Konventionen har undertecknats av Sverige men ännu inte ratificerats. Konventionen har undertecknats av Sverige men ännu inte ratificerats. Centerpartiet har uppfattningen att Sverige snarast bör ratificera konventionen. Men för att man skall kunna göra det behöver en del lagar förändras. Förslaget att förordna ett juridiskt biträde för barn i vissa situationer vid tvister är ett bra förslag som kan bidra till att stärka barnets situation. Sättet på vilket vi behandlar barn speglar ofta graden av humanism och rättvisa i vårt samhälle. Det kommer att bli avgörande för hur barnen i sin tur formar det framtida samhället. När det gäller vårdnad av barn är vi nog alla överens om att barn behöver trygghet, respekt och kärlek. Det finns skäl att påminna om att barnen har rätt till sina båda föräldrar, rätt att få vara barn med vuxna i sin närhet som tar sitt föräldra och vuxenansvar. Det innebär att vi i första hand skall tänka på vad som är bäst för barnet. Denna grundsyn måste prägla samhällets åtgärder när föräldrar vid separationer är oense angående barnens vårdnad, boende eller umgänge. För att undvika uppslitande vårdnadstvister i domstol är det viktigt att föräldrarna i ett tidigt skede inför en separation kommer överens i frågor som rör just vårdnad och umgänge. Obligatoriska samarbetssamtal har vi föreslagit tidigare. Det är ytterligare ett sätt att stärka barnets ställning i Sverige. Detta med hänvisning till det särskilda yrkande som finns angående familjerådgivning. Det är naturligtvis även viktigt att familjer i kris får tillgång till familjerådgivning och att de kommuner som har långa väntetider kan korta ned sina köer. Angående förslaget att tillsätta en värdekommission stöder vi utskottsmajoritetens skrivning. Det är uppenbart att det finns ett behov i dagens samhälle att diskutera olika värderingar. Det räcker inte att enbart diskutera förslag till lagstiftning och administrativa lösningar. Vi i Centerpartiet tror också att ju mer vårt personliga uppträdande präglas av etik och ansvarskänsla, desto färre förbud och detaljregler behöver samhället utfärda. Samhällsarbetet har under flera decennier varit kraftigt inriktat på att tillfredsställa de materiella behoven. Men många människors behov tillgodoses inte enbart genom materiellt välstånd. Men måste ha något att leva av, men också något att leva för. Att tillsätta en statlig kommission som skall presentera ett kvalificerat tyckande i etik och moralfrågor anser vi är att begränsa diskussionerna. Det finns värden och erfarenheter hos människor som inte alltid kan vägas, mätas eller förstås. Vår åsikt är att det i stället behövs en mångfald av möten där människor på ett naturligt sätt kan diskutera livsfrågor, eftersom de etiska frågorna oftast finns inom varje sektor i samhället. Så till frågan om förmånstagarförordnande. Dagens regler medger inte att pensionsförsäkringens inbetalda medel vid försäkringstagarens död tillfaller dödsboet. Endast försäkringstagarens partner och barn kan omfattas av förmånstagandet. Det innebär att ensamstående utan barn inte kan insätta någon förmånstagare. Trots att det är privat sparade medel kan man ändå inte påverka. Skälet för att inte utvidga förmånstagarförordningen anges vara att en begränsad del av pensionsförsäkringen är avdragsgill i anslutning till deklarationen. Jag anser att det finns skäl att se över nuvarande förmånstagarförodnande och där väga in de olika aspekterna. Från Centerpartiets sida vill jag också instämma i en tidigare reservation, nr 10, angående talerätten i mål om hävande av faderskap.
Fru talman! Det är många av frågorna som jag och Viviann Gerdin är överens om. Men eftersom jag är ny här i riksdagen är jag också väldigt intresserad av att ta reda på lite om bakgrunden till de olika partiernas ställningstaganden. Det är för mig väldigt viktigt. Därför vill jag fråga Viviann: Vad är det som har gjort att Centerpartiet har gjort detta ställningstagande, eller rättare sagt inte har tagit ställning för att få bort den diskriminerande bestämmelsen i äktenskapslagstiftningen att homosexuella inte får samma juridiska rättigheter som heterosexuella?
Fru talman! Jag skulle vilja svara så här på den frågan till Tasso och Vänsterpartiet: Mycket har gjorts under 90-talet för att stärka de homosexuellas ställning i samhället, bl.a. genom den partnerskapslagstiftning som ger utökade rättigheter för de homosexuella. När det gäller kyrklig vigsel förordar vi i Centern att den enbart skall vara avsedd att gälla mellan man och kvinna. Till Tasso och Vänsterpartiet skulle jag också vilja säga att en ömsesidig respekt för varandras olikheter är en god egenskap i den här frågan.
Fru talman! Jag kan instämma i det Viviann Gerdin avslutade med, nämligen en ömsesidig respekt. Det jag tar upp handlar inte om just kyrklig vigsel. I en av mina motioner har jag tagit upp hur man kan komma ifrån att just den kyrkliga vigseln skall vara bindande. Det begås ju två ceremonier, dels den som är juridiskt bindande, dels den som är den kyrkliga ceremonin. Oavsett det handlar min fråga om just äktenskapet - tänk nu inte på kyrkan. Varför skall inte jag ha samma rättigheter som Viviann? Jag har inte förstått varför kammaren väljer att diskriminera mig. Det är ett tydligt val som man gör.
Fru talman! Jag instämmer till fullo med dem som har den ståndpunkten att det fortfarande skall finnas en särställning när det ingås ett legaliserat förhållande eller ett äktenskap mellan just en man och en kvinna. Det står jag för, och det försvarar jag också. I övrigt skall människor ha lika rättigheter socialt och ekonomiskt. Men just när det gäller äktenskapet, oavsett om det är kyrkligt eller inte, är det för mig väldigt viktigt att det bibehålls för en man och en kvinna.

Fru talman! För några år sedan, jag vill minnas att det var 1994, beslutade riksdagen att införa registrerat partnerskap för två personer av samma kön som vill leva tillsammans. De flesta bestämmelser som gäller för äktenskap gäller även för partnerskap med ett viktigt undantag för vårdnaden av barn. Frågan om barnen utreds just nu av en kommitté tillsatt av regeringen. Lagutskottet har nu behandlat ett antal motioner som gäller ändringar av lagar och regler så att de skall stå mer i konsekvens med lagstiftningen om registrerat partnerskap. För Folkpartiets del är det naturligt att stödja alla förändringar som innebär att registrerat partnerskap kan ingås på samma sätt och med lika lite krångel som en vigsel. Däremot säger också Folkpartiet nej till motioner som vill förändra principerna så att äktenskap respektive partnerskap blir samma begrepp i lagen. Det nya partnerskapet har blivit och blir en alltmer accepterad samlevnadsform vid sidan av det traditionella äktenskapet. Jag är övertygad om att den utvecklingen kommer att fortsätta så att den samlevnadsformen blir en del i vår familjetradition. Därför är det också naturligt och viktigt att nu ändra regler och lagar så att de står i konsekvens med lagen om partnerskap i Sverige. Det är t.ex. logiskt och rätt att partnerskap skall kunna ingås med en utländsk medborgare som kommer från ett land som har samma lagstiftning som vi. Men motioner som föreslår den konsekvensändringen av reglerna har avstyrkts av utskottsmajoriteten. Jag kan inte se att det finns någon anledning för att rätten att välja samlevnadsform skall vara mindre för utländska medborgare. Fru talman! I de svenska kommunerna kan två personer registrera sitt partnerskap, men inte utomlands på en svensk ambassad. Den service som svenska ambassader erbjuder borde enligt min mening gälla alla medborgare och inte undanta någon. I de fall där inte värdlandet har något att invända kan jag inte se något argument för att undanta ambassaderna från den tjänsteutövning som en borgerlig förrättare hemma i Sverige kan utföra. Även här avslår tyvärr majoriteten de motioner som vill ändra praxis i enlighet med lagstiftningen. Även förslaget att borgerliga vigselförrättare skall vara skyldiga att tjänstgöra vid registrering av partnerskap avslås av utskottets majoritet. När vissa präster i den gamla statskyrkan vägrade att viga frånskilda betraktades det av samhället närmast som ett tjänstefel. Ändå handlade det då om ett trossamfund som det trots allt var frivilligt att vara inskriven i. Svensk medborgare blir man däremot född till. Men i dag tycker fortfarande en majoritet i utskottet att en borgerlig vigselförrättare skall få genomföra vigslar men kunna vägra att registrera ett partnerskap - trots att detta enligt svensk lag i princip är jämställt med äktenskap. Fru talman! I och med att motioner med innebörden att öka likheten inför lagen nu avstyrks gör alltså majoriteten undantag för enskilda svenska och utländska medborgare på ett sätt som förefaller ologiskt. Enda skälet till den här tveksamheten och de här undantagen är de enskilda individernas sexuella läggning, och det är märkligt och förvånande för mig att en sådan privat sak, som knappast stör någon utomstående människa, skall leda till att reglerna för samlevnadsformer skall fortsätta att vara olika från fall till fall. Jag ser fram emot att människor i ett tolerant samhälle framöver skall visa mindre intresse för sina medmänniskors privatliv, men med tanke på hur en del av besluten verkar bli i dag är det en bit kvar dit. Om man av någon anledning är helt emot lagen om partnerskap finns det en viss fördomsfull konsekvens i att säga nej till de här förändringarna. Men jag kan inte förstå att partier som är för denna lag samtidig vill ha kvar onödigt krångel för människor. Om man har en liberal och humanistisk utgångspunkt är det i alla fall ingen tvekan om var man hamnar när det gäller att erkänna alla människors lika rättigheter. Fru talman! Kjell Eldensjö säger i sitt anförande att äktenskapet mellan man och kvinna skall prioriteras som samlevnadsform. Kristdemokraterna har en motion med samma innebörd. Bl.a. skriver han i sin reservation att barnens trygghet skall stärkas. Folkpartiet anser att alla barns trygghet är viktig - det gäller även de barn som inte växer upp i ett äktenskap. Äktenskapslagstiftningen ger i dag människor ett skydd på väldigt många sätt och reglerar juridiskt en massa praktiska angelägenheter. Men eftersom människor av olika skäl ändå väljer att inte leva i äktenskap måste vi ha regler som garanterar trygghet även för dem. Jag lyssnade noga på Kjell Eldensjös anförande, men fick inte reda på vilka förändringar han eller Kristdemokraterna vill genomföra för att stärka äktenskapet ytterligare. Finns det några konkreta förslag till lagstiftningsförändringar eller blir det motsatt väg, alltså att man genomför försämringar för människor som inte lever i äktenskap? Fru talman! Det har varit många frågor om familjerätt i detta betänkande. En helt annan fråga är den som några talare har tagit upp om talerätt när det gäller faderskap. Det finns några motioner här, bl.a. en folkpartimotion, där det föreslås att reglerna för talerätt för änka och arvingar när faderskap fastställs genom dom skall bli föremål för en förutsättningslös utredning där barnets bästa är den självklara utgångspunkten. I dag är reglerna för efterlevandes rätt att föra talan om faderskap oklara. Möjligheterna att utesluta en möjlig far har ju förändrats på senare år genom blodundersökning osv. Det vore därför naturligt att göra en utredning kring hur reglerna i dag fungerar. Det behövs genast en förutsättningslös utredning kring de här frågorna. Slutligen bland alla dessa frågor, fru talman, vill jag nämna Kristdemokraternas motion om en värdekommission. I utskottet har ju samtliga partier utom Kristdemokraterna själva avstyrkt motionen. Folkpartiet föreslog en något annan motivering, som vi reserverade oss till förmån för. Folkpartiet anser att samtal kring moralfrågor behöver föras i mycket större utsträckning än i dag och engagera betydligt fler människor. Men enligt vår mening skulle en statlig kommission kunna leda till att en viss moralsyn skulle formuleras under den falska föreställningen att den delas av alla. Risken med en statlig kommission är att den antingen presenterar slutsatser som är så allmänna att de är ointressanta eller att den tar ställning i frågor som det är den enskildes ansvar att avgöra. Delvis bortser man också i motionens formuleringar från det faktum att samma ställningstagande kan utformas utifrån helt skilda etiska principer. Exempelvis kan en kristen och en ateist utifrån helt skilda utgångspunkter och helt skild argumentering komma fram till samma slutsats när det gäller t.ex. solidaritet med människor i nöd. I förslaget talas det om familjens betydelse. Men man preciserar inte vad som menas med familj. Är det mamma, pappa och barn? Är det ensamstående? Är det ensamstående föräldrar? Gäller det hetero och homosexuell gemenskap? Föreställningen att en statlig kommitté skall yttra sig om hur en god familj kan se ut kan leda till intolerans och fördomar. Det är viktigt i olika sammanhang att stimulera till diskussion om vilket samband det finns mellan våra ställningstaganden i olika frågor och våra etiska principer. En sådan diskussion skall ständigt föras inom vården, forskningen, skolan och politiken. Inte minst i skolan måste det förekomma en levande diskussion om hur åsikter växer fram utifrån moraliska principer. Diskussion om begrepp som respekt, hänsyn och tolerans behöver föras mycket mer än vad som sker i dag. Det här samtalet förutsätter att det skapas mötesplatser där ingen av deltagarna har tolkningsföreträde i kraft av t.ex. ålder, kön, etnisk tillhörighet eller religion. Det finns, fru talman, en tendens i dag att experter av olika slag i allt högre grad anlitas för att hjälpa till att lösa frågor. Jag menar att det är viktigt att det ligger på var och en att utifrån eget ansvarstagande och inre sanktion fatta besluten. En etisk reflexion måste vara en naturlig del i alla människors vardag, och inte minst i beslutsfattares vardag.

Fru talman! Ulf Nilsson frågar om det här med trygghet när det gäller barnen osv. Det är självklart att vi skall jobba för att alla barn har trygghet. Men vi kommer aldrig ifrån det faktum att det är många barn och ungdomar som mår väldigt dåligt i dag. Detta har ökat. Depressioner hos barn är vanliga. Jag läste i samband med den här våldsamma massakern som har varit i USA att det i USA är tre miljoner barn under 15 år som lider av depressioner. Det här visar en samhällsutveckling. Vi ligger kanhända efter USA, men vi går åt samma håll. Då menar vi att vi måste hjälpa upp den här situationen, och vi tror att stabila samlevnadsförhållanden är väldigt viktiga i det sammanhanget. Det är en del. Det finns naturligtvis andra delar också. Därför tycker vi att äktenskapet på något sätt bör stärkas. Att man bildar opinion för detta tror jag är det viktigaste. Sedan när det gäller vad vi skall göra vill jag säga att först skall vi ha en acceptans för viljeinriktningen; att äktenskapet är en värdefull institution som vi vill värna om. Min motfråga till Ulf Nilsson är då: När det gäller just dessa barn som nu har det svårt, som lider av depressioner och som känner sig vilse i samhället - vad är Ulf Nilssons metod?
Fru talman! Jag delar Kjell Eldensjös uppfattning att det i väldigt många fall är lyckligt för barn att ha två föräldrar och att leva i en harmonisk miljö. Just därför har vi ju en lagstiftning som gynnar både äktenskap och samboförhållanden i dag. Vi gör det både mer ekonomiskt fördelaktigt och på många sätt mer praktiskt att leva i par jämfört med att leva ensam i dag. Jag kan inte utläsa av Kjell Eldensjös svar vilka ytterligare praktiska lagstiftningsmässiga förändringar vi skulle genomföra. Arbetet med att skapa trygghet för alla barn måste ju föras på många fronter. Det gäller att komma till rätta med sociala problem i samhället, arbetslöshet, utslagning, kriminalitet. Det gäller att arbeta i skolan för att inte minst hjälpa de barn som på olika sätt har svårigheter både med sin anpassning och med sina studier. Det är ett flerfrontskrig att hjälpa alla barn till en så trygg uppväxt som möjligt. Jag uppfattade fortfarande inte, Kjell Eldensjö - men vi kan väl komma tillbaka i en annan debatt - att jag fick något svar på frågan om åtgärder som skulle kunna stärka äktenskapet. Det skulle vara intressant att kunna kommentera dem om jag fick höra dem.

Fru talman! Lagutskottets betänkande nr 18 tar upp 25 motioner från den allmänna motionstiden som behandlar familjerättens område. Motionärerna tar bl.a. upp frågor angående äktenskap och sambolagstiftning, adoption, talerätt i mål om hävande av faderskap, registrering av partnerskap, vårdnad om barn samt en motion angående inrättande av en värdekommission och till sist en namnrättslig fråga. Jag vill redan nu yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. I detta betänkande finns många motioner fyllda med förslag i en rad svåra frågor som riksdagen i dag skall debattera och besluta om. Att förändra förutsättningarna i samhället är en av de viktigaste men också svåraste uppgifter vi politiker har - att knyta ihop delar till en helhet, att se sambanden och just se konsekvenserna av våra beslut. Många av motionsanspråken just nu i dag är föremål för utvärderingar, utredningar och kartläggning. Fru talman! Det familjerättsliga området har genomgått en genomgripande omarbetning under de senaste decennierna. År 1987 kom den nya äktenskapsbalken som gav en högre grad av rättvisa mellan makar vid äktenskapsskillnad. Riksdagen antog också sambolagen som tillförsäkrade den svagare parten i ett samboförhållande vissa rättigheter i fråga om det gemensamma hemmet. Denna reform är nu föremål för en utvärdering. I början av 1983 fattade riksdagen beslut om umgänge och boende, och ett av syftena var att stärka barnets rättsliga ställning. Genom åren har ytterligare förändringar gjorts i riktning mot barnets bästa. I dag är det ett enigt utskott som i enlighet med motion L420 ger regeringen till känna att utreda barnens rätt till ett juridiskt ombud i vissa konfliktfyllda och svåra umgänges och vårdnadstvister. Maud Björnemalms motion anger att i samband med separationen kan svåra och konfliktfyllda situationer uppstå där barnen utnyttjas som slagträ mellan föräldrarna. Enligt Maud Björnemalms mening skulle detta kunna avhjälpas genom att ge barnet rätt till bistånd av ett juridiskt ombud när barnets rättigheter kränks och vårdnadshavaren inte förmår att tillgodose barnets bästa. Tyvärr är det så att dessa fall finns. Då är det angeläget att en utredning om barnets rättigheter skall sträcka sig längre än den nuvarande lagstiftningen. Frågan bör bli föremål för särskild uppmärksamhet inom ramen för det utredningsarbete som nu bedrivs i anledning av Europarådets konvention om barnens rättigheter. Jag har personligen fått ta del av en liten grabbs försök att få socialtjänsten att lyssna och att förstå att just nu var han rädd för pappa och att pappa inte var frisk. Han älskade honom, och han ville vara hos pappa den dag han blev frisk, men inte just nu, för han var rädd för pappa. Pappan vägrades umgänge. Mamman tilldömdes vite för att hon skyddade barnet och barnets rätt att bli tagen på allvar och att bli respekterad. Jag vill tala om att pojkens största uppgift enligt honom själv var att skydda sin lillebror för pappas aggression när han vistades hos pappa. När jag hade lyssnat på pojkens berättelse sade jag till honom: Du skall inte behöva vara rädd. De vuxna skall lyssna till dig. Du är en duktig och modig liten man. Hälsa dem från mig att de skall lyssna på dig. Hur detta har gått vet jag tyvärr inte. Men i dag och just nu sänder jag en glädjens tanke till denna modiga lilla grabb. Kanske behöver han inte kämpa själv. Han kanske får möjligheten till ett eget juridiskt ombud, ett ombud som lyssnar till vad han säger. Det är också med glädje man kan säga att det har kommit en lagrådsremiss om juridiskt ombud till barn när det handlar om brott, så vi är en bit på väg. När det gäller 1998 års ändringar har några motioner tagit upp behovet av att utvärdera gemensam vårdnad. Det är viktigt att en sådan utvärdering kommer till stånd. Regeringskansliet har tillsatt en utredare som har till uppgift att belysa hur barn mår när det gäller det växelvisa boendet och speciellt de små barnen. I avvaktan på denna utredning avslår utskottet motionsyrkandet. Fru talman! Jag kommer nu till den motionsflora som hävdar talerätt i mål om hävande av faderskap. Det är för mig konstigt för att inte säga besynnerligt att så många motionärer vill ha en förändring på detta område. De flesta vill ha talerätt för änkan och arvingarna. påtalades det att det var tänkbart att en del fall där faderskap hade fastställts genom en äldre och bristfällig metodik skulle ha bedömts annorlunda om faderskapet hade prövats enligt de nya metoder som har framtagits. En blodundersökning i dag kan i vissa fall fastställa ett faderskap till 99,9 % säkerhet. Men enbart det faktum att faderskapet är fastställt genom en gammal metod räcker inte för resning. Hänsyn måste tas till barnets bästa. Här kommer vi in på paradoxen när det gäller änkan som hävdar talerätten. Är hennes barn, tillika arvingarna, som enligt motionären skall föra denna talan, faderns barn? Jag undrar lite stillsamt hur motionären har tänkt sig. Hur lång tid efter faderns död skall denna talerätt gälla? Hur många gamla gravar skall i så fall grävas upp i jakten på faderns DNA-kedjor för jämförelse med det barn som kanske betraktat honom som far under sin uppväxt? Vilka arvingar skall få rätten att begära blodprovsundersökningar, den som är född inom eller utanför det aktuella äktenskapet? Naturligtvis måste ni väl mena alla faderns barn. Jag vill kommentera motionen angående värdekommissionen med några få ord. I motion nr 421 anförs att alla strävar efter ett samhälle där förtroende och tillförsikt finns i alla mänskliga relationer. Man säger att ett etiskt minimum uppbyggt på gemensamma värderingar är ett fundament för den mänskliga dialogen. Därför vill motionären inrätta en värdekommission som skall lyfta denna värdebas upp i medvetandet hos människorna och som skall hålla ihop samhället. Annars skulle moralras vara nära förestående. I en ständigt pågående och utvecklande process läggs grunden för individens värdebas i ett väldigt tidigt skede i individens och barnets liv. Individen formas tidigt i livet genom det sociala arvet i positiv bemärkelse. En människas väg till det vuxna livet är kantat av livserfarenheter, nya värderingar och en mognad att se livet utifrån en ständigt växande värdegrund uppbyggd på moral och etik. Här har skolan och dess läroplaner stor betydelse. Jag vill i enighet med utskottet påtala vikten av det påbörjade arbete som den av regeringen tillsatta projektgruppen inom Utbildningsdepartementet gör. Dess uppgift är att under år 1999 utveckla arbetet med värdegrunder i skolan. Dessa värdegrunder anger de fundamentala värden vårt samhällsliv vilar på: människors okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan man och kvinna och solidaritet med de svaga och utsatta. Dessa värden skall skolan förmedla och förankra bland eleverna. Jag vill också nämna Demokratiutredningen, vars utgångspunkt är varje människas rätt till full delaktighet i samhället. Kommittén har gjort ett mycket bra jobb och lämnat 18 delrapporter hittills. Det pågår ett ständigt arbete från samhällets sida med att lyfta fram frågor som motionärerna vill ha. Det är en process som aldrig skall ta slut. Jag var på landstingsfullmäktigemöte i måndags och lyssnade på doktor Bo Köster. Han talade om Han påtalade att efter denna utredning har diskussionen liksom avstannat i samhället angående prioriteringsordningen för sjukdomar och val. Den diskussionen har liksom tystnat, avstannat i samhällsdebatten. Alla människors medvetenhet om mänskliga värdegrunders betydelse måste lyftas upp till samtal och diskussion på alla plan, så att det tydliggörs för människan vad hennes ställningstagande utgår från, medvetandegöra reflexionen på moraliska och etiska värderingar och livsnormer. Här är det alltså inte någon framkomlig väg att tillsätta en värdekommission, utan utskottet ser det arbete som pågår i samhället som den mest framkomliga vägen för att höja människors medvetande om dess värdegrunder. Utskottet ser också en fara i att tillsätta en värdekommission just med tanke på att många skulle kunna uppfatta det som ett försök att lägga fram en för alla gemensam syn på de frågeställningar som tas upp i motionen. Man kan inte heller bortse från risken som finns i de slutsatser som en sådan värdekommission kommer fram till, att de blir så allmänt hållna att det framstår som ointressant och att arbetet görs i onödan. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det var intressant att höra Marina Petterssons beskrivning av barnets bristande rättssäkerhet i vårdnadstvister. Vi har samma uppfattning om behandlingen av den motionen. Marina Pettersson yttrade sig som så, att tyvärr finns dessa fall där barnets rättssäkerhet brister. Nu finns tyvärr dessa fall där ett misstag har begåtts i ett domstolsavgörande när det gäller fastställande av faderskap. Numera kan man ha mycket finare metoder att fastställa faderskap, så förhoppningsvis kommer inte felaktiga domar att dömas fortsättningsvis. Det gäller naturligtvis inte att gräva upp gravar. Det är absurt att bara tänka på det. Jag undrar om inte Marina Pettersson också tycker att rättssäkerheten för änka och arvingar till en man skall vara starkare. Om det nu är så att barnets rätt inte får tillräckligt stöd i det här fallet kan man fråga: Vilket barn tänker Marina Pettersson på då, det barnet som är arvinge på vanligt sätt eller det som har fått en felaktig dom?
Fru talman! Det finns talerätt för maka och arvingar i det fall där fadern dött före barnets födelse eller då fadern dött efter barnets födelse men inte varaktigt sammanbott med barnet eller inte bekräftat att barnet är hans. Berit frågar mig om vilka barn det är som skall föra talan. Naturligtvis menar jag alla faderns barn.
Fru talman! Det finns barn som inte får lov att föra talan i det här målet, nämligen de barn som har levt tillsammans med fadern. Det finns alltså inga möjligheter till talerätt. Man vet inte ens vem som får föra talan. Jag kan inte förstå att den här frågan är så komplicerad att man inte skulle kunna göra en utredning och gå igenom rättsläget så att det blir klart. Det är en mycket rimlig begäran från oss motionärer, eller vad tycker Marina Pettersson?
Fru talman! I de fall där det finns faderskapsbekräftelse finns det inga bestämmelser i lag om vilka som skall få föra talan vid ogiltighetsförklaring. Det påpekandet är riktigt. Men det skall vara mycket starka skäl för att få begära resning. Jag anser att i de fall där fadern har känt till barnets födelse, oavsett om han har talat om det för änkan eller ej, har han accepterat att det här barnet finns och att han är barnets far. I dom är faderskapet definitivt avgjort, och för resning till hovrätt eller till Högsta domstolen måste man ha nya omständigheter och bevis. Det anser jag vara befogat.
Fru talman! Jag vill också bara kommentera Marina Petterssons formulering om att gräva upp gravar. Jag vill betona att det som vi som har reserverat oss yrkar är att vi vill ha en förutsättningslös utredning som skall ha barnets bästa som utgångspunkt för att genomlysa olika aspekter av den praxis och de regler som används i dag. Det anser inte jag är att göra någonting alltför farligt och hotande. Vi får i så fall se vad den utredningen kommer fram till.
Fru talman! Genom de nya blodprovsundersökningarna och enligt de nya metoderna kan man med stor säkerhet fastställa vem som har varit barnets far eller inte. Genom genetiskt material kan man nu, oavsett ålder, få fram de genetiska koderna och se den här överensstämmelsen. Då undrar jag bara var gränsen skulle ha gått.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Marina Pettersson för hennes tydliga och spännande anförande. Men jag vill fråga också, för du var verkligen väldigt tydlig på de flesta punkterna, utom en. Det är den punkten som många andra i kammaren också har lyckats vara mycket otydliga på eller inte ens nämna. Jag har två frågor att ställa dig. Först och främst undrar jag: Varför har ni från Socialdemokraterna valt att just vara så otydliga vad gäller kristdemokraternas motion som behandlar äktenskapets ställning? Vad beror det på? Tycker ni som kristdemokraterna eller har det bara inte blivit en starkare skrivning?
Fru talman! Det vi tycker är att riksdagen inte bör styra enskilda individer i valet av samlevnadsform. Det är väl det vi menar med våra ställningstaganden till detta. Kd vill att man skall prioritera äktenskapet. Äktenskapet är en suverän institution när det gäller rättssäkerhet för dem som är gifta.
Fru talman! Det är just äktenskapet mellan man och kvinna som kristdemokraterna prioriterar. Det är där som jag reagerar. Vad det handlar om är också den fråga som jag ställde till Marina tidigare: Är det så att socialdemokraterna också har syftet att faktiskt försöka få bort all diskriminerande lagstiftning, så att lagstiftningen i så gott som alla fall blir ickediskriminerande? I det här fallet gäller det äktenskapsbalken.
Fru talman! Ja, Tasso, jag fick den frågan förut, varför jag kunde gifta mig. Det är så att jag aldrig har varit gift, men jag har den valfriheten. Men jag måste då gifta mig med en man, det stämmer. Jag delar motionärens uppfattning att människors kärlek och önskan att leva med varandra skall erkännas och respekteras - oavsett kön. En av de få skillnaderna mellan äktenskapsbalken och partnerskapslagen är vad som berör tredje person. Det finns ett fåtal paragrafer som skiljer sig från varandra, bl.a. gäller det homosexuella och adoptivbarn. Det är fråga om tredje person. Det har nyss tillsatts en kommitté, Homosexuella och adoptivbarn. Om den kommittén kommer fram till att skillnaderna skall undanröjas - kommittén skall lägga fram lagförslag - tycker jag att motionären åter skall väcka en motion till riksdagen.

Fru talman! Jag vill först vända mig till Berit Adolfsson. Hon sade i sitt inledningsanförande att socialdemokraterna och "hjälppartierna" inte vill ändra på sakernas tillstånd. Jag uppfattade att Berit Adolfsson raljerade över vad utskottssammanträdena kan tänkas kosta. Berit Adolfsson nämnde flera miljoner kronor. Jag blir förvånad över det Berit Adolfsson sade. Det visar ett förakt för demokratin. Jag vill också erinra om att vi faktiskt representerar olika ideologier. Det är kanske därför som moderaterna inte vill ändra på sakernas tillstånd vad gäller diskriminering av de homosexuella. Fru talman! I betänkandet behandlar lagutskottet - som tidigare nämnts - fyra motioner som samtliga tar upp frågan om talerätt i mål om hävande av faderskap. Motionerna handlar om möjligheten för änkor att i domstol kunna få prövat om änkans avlidne man verkligen är biologisk far till särkullbarn som mannen har från tidigare förhållande med en annan kvinna. Jag har stor förståelse och känner starkt med de kvinnor som efter makens död helt plötsligt ställs inför det faktum att det finns en eller flera helt okända bröstarvingar. Det första som dyker upp i huvudet är: "Men Gud, det kan bara inte vara sant! Det kan inte vara min mans barn, han har ju aldrig berättat det för mig." Under förra mandatperioden fick lagutskottets ledamöter ta del av ett människoöde. Det var en kvinna som i samband med bouppteckningen efter sin avlidne man fick kännedom om att han hade barn från ett förhållande som han hade haft innan makarna träffades. Mannen hade erkänt faderskapet, och han hade betalat underhåll men däremot inte berättat om detta för sin fru. Kvinnan fick naturligtvis en chock. Detta fick konsekvensen att hon var tvungen att dela med sig av kvarlåtenskapen med en för henne totalt okänd person. Dessutom fick hon svåra ekonomiska problem till följd av detta. Detta fall illustrerar vad motionärerna och reservanterna vill, nämligen öppna en möjlighet för kvinnor som drabbas av en liknande situation att i domstol driva en process för att häva faderskapet. Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention, och en enig riksdag har uttalat att barnets bästa skall komma i främsta rummet. Men denna situation, fru talman, kan aldrig vara med barnets bästa för ögonen. Det måste vara djupt kränkande för såväl barnet som barnets mor att utsättas för en domstolsprocess, men också för obehagliga provtagningar som måste genomgås för att fastställa faderskapet. På sätt och viss kränker man den avlidne mannen, som har valt att leva med en livslögn. Det är naturligtvis ur moralisk synpunkt helt oacceptabelt, men det är knappast en fråga för riksdagen att sätta sig till doms över. Därför yrkar jag avslag på reservation nr 10. Jag vill gå över till en fråga som är ny och som inte har behandlats tidigare, nämligen en värdekommission - liknande vad som finns i Norge. Jag tolkar motionen så att kristdemokraterna tycker att det är för lite debatt kring etik och moralfrågor, och de efterlyser en gemensam värdegrund som skall genomsyra hela samhället. Vems värderingar är det som skall gälla? Är det mina som ateist, eller är det Ulf Ekmans som kristen? Är det mina som socialist och feminist, eller kd:s som marknadsliberaler och nymoralister? I en levande demokrati måste allas åsikter få komma till uttryck, så länge som någon inte kränks. Det stora problemet i samhället i dag är hur demokratin skall utvecklas. Det handlar om ägande och maktfrågor. Det handlar om klass och kön. Ett demokratiskt samhälle står för gemenskap, samhörighet och jämlikhet, men det måste också finnas utrymme för rätten att vara annorlunda. Vi måste tolerera skillnader. S.k. oliktänkande bidrar till nya idéer, att det föds olika typer av kreativa lösningar och att demokratin utvecklas i takt med sitt samhälle. Jag tycker att vi i det svenska samhället har många gemensamma värderingar och normer. Vi accepterar inte barnaga eller misshandel i någon form. Vi accepterar inte skattefiffel, prostitution eller varje annan handling som bidrar till att människor utnyttjas och kränks. Jag skulle kunna rada upp massor av exempel, men jag skall inte göra det. Jag delar motionärernas uppfattning om att det är viktigt att föra en dialog om etiska frågor. Sådana samtal förs bäst inom samhällets samtliga sektorer, på dagis, i skolan, på arbetsplatsen och i det offentliga rummet. Problemet är att vi har en mediekoncentration i det här landet som gör att det kan vara svårt för alla funderingar att komma till uttryck. En statlig värdekommission skulle kunna hämma sådana samtal. Jag vill peka på att det redan har vidtagits ett antal åtgärder i den riktning som tas upp i motionen. Senast i går fick vi ett pressmeddelande från Millenniekommittén. Den består av ytterst hedervärda personer med mycket hög integritet. Jag skall nämna några stycken: Ärkebiskopen K G Hammar, Solveig Hagselius, folkbildare, författaren Henning Mankell och Anders Wijkman, som nog inte är så obekant för alla här. Kommittén har beslutat om stöd till en teaterföreställning som skall ställa två stora politiska ideologier mot varandra, nämligen kapitalismen och socialismen. Man har beslutat om ett bidrag till ett projekt, 2000-talets visdom - barnet och de vise männen och kvinnorna. Det är ett projekt om barns tankar om framtiden. Det kommer att produceras skolmaterial om de fattigaste ländernas situation och konsekvenserna av ländernas skuldbörda inför det nya årtusendet. Det finns massor med aktiviteter som förhoppningsvis - jag är övertygad om det - som kommer att initiera en debatt om de etiska frågeställningarna. Därmed yrkar jag bifall till utskottsmajoritetens förslag till beslut i den delen. För övrigt står jag bakom

Fru talman! Jag är ledsen om Tanja Linderborg uppfattade mitt inledningsanförande som ett förakt mot demokratin. Det var det inte fråga om. Även demokratin måste kunna diskuteras. Jag känner mig inte hugad att fortsätta med det. Jag vill ställa en fråga till Tanja Linderborg om talerätten i faderskapsmål. Hon sade att riksdagen inte skall sätta sig till doms över någonting eller någon. Det skall man inte göra, men man skall stifta lagar med rättssäkerhet för alla människor. Jag vet inte om jag missuppfattade Tanja Linderborg eller om Tanja Linderborg missuppfattade mig, men det är inte riksdagens uppgift att sätta sig till doms men det är riksdagens uppgift att stifta lagar. Jag undrar om inte Tanja Linderborg håller med om det.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att vi utgör en lagstiftande församling. Jag sade - och som jag tror att Berit Adolfsson missuppfattade - att vi aldrig kan sätta oss till doms över om personer väljer att leva med en livslögn. Det är inte riksdagens sak att moralisera över, även om jag personligen tycker att det är förkastligt. Jo, det är jätteviktigt med rättssäkerhet. Jag delar absolut den uppfattningen, men man måste också tänka på barnets rättssäkerhet. Det måste slippa att bli utsatt för kränkande behandling som t.ex. blodprovstagning. Jag har levt i den föreställningsvärlden att mannen som bor där är min pappa. Han har de facto en gång erkänt och betalat underhåll för mitt uppehälle. Helt plötsligt kommer någon och säger att jag skall med på blodprovstagning därför att man ifrågasätter att den man som jag tror är min pappa verkligen är min pappa. Det är, menar jag, inte att ha barnets bästa för ögonen. Jag tycker att reservanterna har större omsorg om änkan än om barnet.
Fru talman! Det kanske också är en missuppfattning. Men barnet har också rätt att leva utan en livslögn. Barnet har också möjligheter att leta rätt på sin riktiga pappa. Jag tycker också att det tillhör barnets rättigheter. Dessutom är den förnedrande domstolsbehandlingen och blodprovstagningen redan gjord i de fall som vi har beskrivit. Det var förnedrande redan från början. Jag undrar om Tanja Linderborg verkligen månar om att detta barn skall kunna hitta sin rätta pappa. Jag vägrar att acceptera att detta handlar om pengar. Det är något annat.
Fru talman! Vi talar om två olika fall. Jag beskrev det fall som vi fick inpå huden i lagutskottet förra mandatperioden, där mannen de facto hade erkänt faderskapet. Han hade betalat underhåll. Helt plötsligt skall änkan ifrågasätta om han verkligen var far till barnet. Det var en chockupplevelse. Det är en sak. Hon ville verkligen inte tro att han skulle ha haft ett förhållande med en annan kvinna. Jag tror också att det till viss del - kanske inte just i detta fall - kan handla om pengar. Det är klart att det kan bli besvärligt. Det kanske t.o.m. skulle kunna leda till att någon måste sälja huset för att kunna lösa ut bröstarvingen. Jag kan se det problemet, men jag tycker att det viktigaste trots allt är barnens främsta. Det måste vi hela tiden ha för ögonen.

Fru talman! Vi diskuterar här i dag familjerättsliga frågor. Efter att ha hört diskussionen i förmiddags om miljöpolitiken, och även den diskussion vi för nu, kan jag inte låta bli att tänka att kd:s mantra är att familjen kan lösa alla problem. Det gäller miljöpolitiken, men också, som det verkar, samhällsutvecklingen. Kjell Eldensjö, t.ex., blandar in den stora katastrof som skedde i USA då skolelever dödade sina kolleger i frågan om även homosexuella skall kunna ingå äktenskap. Han säger att antalet depressioner har ökat hos barn både i Sverige och i resten av världen. Vad har detta med äktenskapet att göra? Tror man att homosexualitet och homosexuella samlevnadsformer bidrar till en instabil samhällsutveckling? Att över huvud taget föra diskussionen på den nivån tycker jag är kränkande gentemot de homosexuella. Dessutom är den mest stabila samlevnadsformen faktiskt två kvinnor som lever ihop, om man skall tala i generella termer. De brukar sällan skilja sig och sällan vara otrogna. Det är den mest stabila samlevnadsform som finns, om vi nu skall tala i generella termer. För mig är det viktiga att vi skapar förutsättningar för människor att vara trygga och ta ett samhällsansvar. En del i det är att ingen människa skall känna sig diskriminerad. I sambokommittén diskuterar vi en förändring av sambolagen. En väldigt bra förändring är att vi i den framöver förmodligen kommer att skriva om sambor av motsatt och samma kön. Vi kommer inte att utgå ifrån eller tala om sexuell läggning. Vi kommer att prata om sambor antingen av motsatt eller samma kön. Jag hoppas att all lagstiftning skall kunna utgå från samma synsätt och att man kan tala om gifta av motsatta eller samma kön. Det skulle för mig vara en förändring där ingen blir diskriminerad. Vi måste helt enkelt öka likheten inför lagen. De förslag som finns i motioner om att likheten inför lagen skall ökas har tyvärr avböjts av utskottets majoritet. Kärlek till någon av samma kön skall inte vara mindre värd än kärlek till någon av motsatt kön. Kärlek är för mig ett fundament som faktiskt ökar stabiliteten i samhället och gör att människor mår bra. När det gäller frågan om att ingå äktenskap tycker vi att homosexuella skall kunna göra det på samma villkor och med samma rättsverkningar som heterosexuella. Naturligtvis bör uppdraget som vigselförrättare likställas med det som registreringsförrättare. Det skall vara ett enda uppdrag. Det skall vara ett gemensamt uppdrag. Vi måste förbättra anknytningsvillkoren för dem som vill ingå partnerskap. Om man bor i Sverige skall man kunna ingå partnerskap. De som gör det skall inte diskrimineras i förhållande till dem som ingår äktenskap i dag. Svenska ambassader bör också ta ett ansvar och erbjuda människor möjligheten att registrera partnerskap. Alla svenskar skall behandlas lika på den svenska ambassaden. När man har en lagstiftning som behandlar människor olika får det konsekvenser ute i samhället, för det ger signaler. Jag har en vän som heter Daniel, som är 18 år. Han blev nu i veckan utslängd från sin kompis Annas hem. Det var hans kompis Annas mamma som slängde ut honom. Varför? Jo, Daniel är homosexuell. Annas mamma - hans kompis mamma - slängde ut honom med motivationen att hon inte ville ha en bög i huset. Daniel är 18 år, och detta är en verklighet i dagens Sverige. Jag anser att det riksdag och regering beslutar - den lagstiftning vi har - bidrar till att fördomar frodas. Frågan om talerätt i mål om hävande av faderskap kommer Kia Andreasson senare att ta upp, och hon förklarar Miljöpartiets linje. Utskottet stöder annars Maud Björnemalms motion, som rör möjligheterna att ge barn rätt till juridiskt ombud när deras rättigheter kränks. Det tycker vi är positivt. Men vi stöder också reservation 7 om mor och farföräldrar som vårdnadshavare, reservation 8 till förmån för en utvärdering av 1998 års föräldrabalksreform och reservation nr 9 om hur barn påverkas av växelvis boende. Barnens självklara rätt till båda föräldrarna sammanblandas tyvärr ibland med föräldrarnas behov och önskningar om en rättvis tillgång till sina barn. Små barn kan tvingas att bo växelvis hos båda sina föräldrar på ett sätt som strider mot barnens bästa. Vi vill ha en kartläggning av hur domstolar dömer i dessa vårdnadsärenden. Vi måste se över om domstolspraxisen är bra ur barnens perspektiv. Jag vill snabbt avsluta med att yrka bifall till reservation nr 4 och 6.
Fru talman! Yvonne Ruwaida måste ha lyssnat väldigt dåligt på replikskiftet mellan mig och Ulf Nilsson. Vad jag pratade om var en uppgift om att det fanns tre miljoner barn under 15 år som led av depression i USA. Det är en uppgift som jag har läst om. Då sade jag att en av orsakerna - det kan finnas flera orsaker till att barn har mer depressioner nu än tidigare - kan vara instabila familjeförhållanden. Jag nämnde inte ett ord om homosexuellas del i detta.
Fru talman! Vi diskuterar i detta sammanhang familjerättsliga frågor och barnens situation utifrån ett familjerättsligt perspektiv. Man säger att ett argument för att homosexuella inte skall kunna ingå äktenskap är att de inte har eller inte skall ha barn. Jag tycker ändå att man kopplar ihop homosexuella med en samhällsutveckling som är väldigt negativ, där väldigt många barn lider av depressioner. Jag kan inte låta bli att göra den kopplingen. Man säger samtidigt indirekt att homosexuella lever i instabila samlevnadsformer och att instabila samlevnadsformer är negativa för samhällsutvecklingen. Jag vill betona att det viktiga inte är om personer av samma kön eller av motsatt kön lever ihop. Det viktiga är att människor är trygga och tar ett samhällsansvar. Då får vi en stabil och bra samhällsutveckling. Det har alltså inte att göra med vem man älskar.

Fru talman! Jag gick hit för att lyssna på argumenten mot en värdekommission. Det är väl så med oss alla att vi ofta kommer tillbaka med våra motioner. Då kan det vara bra att ha hört de argument som de företrädare som avhandlat motionen har levererat. Jag förstår att en del irriteras och kanske tycker att det verkar övermaga om jag säger att det inte skall bli svårt att i en kommande motion på en gång bemöta de argumenten. Det är nästan lite komiskt att här höra skrämseln för en statlig kommission, samtidigt som man pläderar för att den millenniekommission som tydligen inte är statlig inte alls är så farlig. Men där finns ju statsråd i ledningen. Det tycker jag inte alls att det skulle bli tal om ifall staten startade ett arbete för att vi skulle fundera över vilka värderingar som ändå måste finnas i ett samhälle. Sedan har vi detta med att tratta på. Då kommer skolan in i bilden. Man säger: Vi har ju ändå en värdegrund i skolan. Nu skall den komma ut till våra elever. Vore det inte i ett sådant sammanhang bra att fundera över om inte detta skulle vidgas så att föräldrarna också fanns med? Det handlar icke om att tratta på, utan det handlar i förstone om att lyssna på och formulera frågor, om att ta fram konkreta funderingar om det vi i värdehänseende oftast springer förbi/springer ifrån. Vidare har det här talats om att oliktänkande bidrar till förbättringar. Javisst. Varför då inte låta oliktänkande komma till tals - men inte på statlig nivå utan i synnerhet på lokal nivå, där vi mycket mer än vi oftast gör skulle behöva fundera över vilka värderingar som styr oss. Fru talman! Jag tror att de stora problemen framför oss kommer att vara av integrationskaraktär. Jag säger inte detta för att måla upp en hotbild. Jag tror likväl att vi får finna oss i att sådana problem kommer att dyka upp. Jag tror att det klokaste vi kunde göra vore att i god tid börja fundera över vilka värden vi har gemensamt och vilka värden som skall styra oss. Det handlar då inte bara om boendemiljöer, sociala miljöer och ekonomiska tilltag, som i sig är nog så viktigt. Jag är övertygad om att det i botten handlar om en gemensam syn på människans värde. När det gäller den norska värdkommissionen är det väl ingen av alla som var där som kan komma hem med budskapet: Där trattar de på. Där är det något statligt som äger rum över människors huvuden. Det som presteras är väldigt enahanda och homogent. Om ett knattelag i fotboll sätter sig ned och funderar över om de tillmälen som man nyss tillvitade varandra ute på fotbollsplanen egentligen var rimliga kan det inte vara alldeles rimligt att påstå att det är ett hälsosamt resonemang. Frågeställningarna när det gäller etik och moral är inte överväldigande. Därför har alla här sagt att vi behöver bredda och fördjupa de resonemangen. Fru talman! Jag visste när jag gick hit att Gudrun Schyman hade fullständigt rätt när hon sade till mig när den här motionen hade väckts: Den är lagd från fel parti; den kommer från fel håll. Så är det med oss lite till mans och kvinns i partigrupperna. Vi reagerar reflexmässigt beroende på vem som har lagt en motion. Vi har ju haft ett meningsutbyte här som så att säga har varit av värdekaraktär. Men här är väl egentligen inte rätt forum för att lösa detta. Det kommer vi väl inte någon vart med här. Jag tror att det hade varit mycket klokare för alla som har talat och framfört värderingar i olika avseenden att ta den möjligheten vid sidan om parlamentet, vid sidan om landstingsfullmäktiges sammanträdeslokaler och vid sidan av skolans och kommunfullmäktiges salar. Fru talman! Jag ser att taletiden är slut men vi kommer tillbaka med vår motion. Så småningom mognar den nog fram här, bl.a. med hjälp av verkligheten.
Fru talman! Jag blev lite förvånad över att höra att vi skall sätta oss ned för att i en kommission diskutera ett gemensamt etiskt minimum i samhället. För mig utgör den lagstiftning vi har ett gemensamt etiskt minimum, ett kitt som håller ihop samhället - det som vi delar. Från integrationssynpunkt kan jag se faror och risker med att vi i dag har ett samhälle där delar av samhället inte pratar med varandra. Hur ofta pratar en pensionär med en invandrarkille i Rinkeby t.ex.? Jag tror tyvärr att vi behöver ha fler mötesplatser i samhället så att människor från olika generationer och från olika delar av samhället möts. Detta är väldigt viktigt. För mig bygger ett gemensamt etiskt minimum på alla människors lika värde. Den fråga som jag då ställer mig är hur Kristdemokraterna kan acceptera att vi har en lagstiftning som inte försvarar alla människors lika värde utan som faktiskt diskriminerar människor på grund av den de älskar, på grund av deras sexuella läggning. Kan Alf Svensson tänka sig att människor på grund av sin sexuella läggning skall bli likställda i lagstiftningen - alltså det som borde utgöra ett gemensam etiskt minimum i vårt samhälle?
Fru talman! Jag blir något häpen om lagutskottet har ledamöter som tror att lagstiftningen täcker in allt vad etiska värden och moraliska ställningstaganden innebär. Alla vet vi väl ändå, Yvonne Ruwaida, att det vid sidan om lagstiftningen krävs en etisk medvetenhet, ett etiskt moraliskt tänkande som inte kan formuleras i lagstiftning. Det är väl i stället så att vi, om vi hade mer av detta etiska tänkande och denna etiska medvetenhet, kunde ha färre lagar. Jag tror att någon var inne på det tidigare här. Fler mötesplatser - ja. Men tro inte att det vi föreslår i vår motion skulle minska antalet mötesplatser! Det är precis tvärtom. De skulle bli ofantligt många fler. Därför tycker jag att det är mycket förvånande att Yvonne Ruwaida inte har ställt upp på den här motionen - men den kommer ju från fel håll. Sedan måste ni sluta med ert tal. Om man bestämmer sig för att äktenskapet är något som, som begrepp, tillhör man och kvinna, så är det för den skull inte detsamma som att man diskriminerar när man håller sig med den åsikten. Detta är hela tiden ett sätt att försöka tränga tillbaka en definition. Äktenskapet per definition är något som tillhör samlevnaden mellan man och kvinna. Bara för att man håller fast vid den ståndpunkten skall man icke behöva tillvitas - det är faktiskt ohederligt att påstå det - att man inte står för människors lika värde.
Fru talman! Jag vill ändå hävda att den lagstiftning som vi har skall utgöra ett gemensamt etiskt minimum i samhället. När det gäller det som ligger utöver det undrar jag vad Alf Svensson vill göra - lagstifta om individens syn på saker och ting? Men lagstiftningen täcker ändå våra skyldigheter och våra gränser för våra rättigheter. Detta med att vi t.ex. inte får stjäla eller att vi inte får döda någon är för mig ett etiskt minimum. Jag tycker att det är tillräckligt. Vad som irriterar mig och som gör mig orolig är att den lagstiftning vi i dag har faktiskt inte ännu fullt ut respekterar alla människors lika värde - på olika plan. Den har dock successivt blivit bättre; detta i en demokrati där vi ständigt har diskussioner i olika sakfrågor. En förbättring är t.ex. skärpningen av lagstiftningen om diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Där har det blivit en skärpning, och det tycker jag är bra. Men jag förstår inte varför Alf Svensson anser att svenska ambassader skall kunna förrätta en vigsel men inte kunna förrätta ett partnerskap. Är det så att säga en lagstiftning som respekterar alla människors lika värde?
Fru talman! Jag tror faktiskt inte att Yvonne Ruwaida riktigt menar vad hon säger - att lagstiftningen skulle utgöra det etiska minimum som skall finnas i ett samhälle. Yvonne Ruwaida och jag måste väl exempelvis kunna ha ett resonemang om var solidaritetsnivån ligger när det gäller bistånd. Då kan jag tycka att det som Yvonne Ruwaida har kommit överens om med regeringspartiet är mycket egendomligt. Men inte kan jag förvänta mig att det skall finnas en lagstiftning som säger exakt var solidaritetsnivån ligger i det avseendet. Vi kunde ta punkt efter punkt som visar att det måste finnas en etisk medvetenhet där lagarna är något slags ramverk och etiken och det moraliska ansvaret fyller detta ramverk med hänsyn och värme. Det här är ett sätt att karakterisera människor som inte hyser samma åsikter som man själv som osolidariska och diskriminerande. Jag ställer helt och hållet upp på att människor har rätt att välja sin sexuella samlevnad. Men äktenskapet som sådant tillhör per definition man och kvinna. Därmed har jag inte diskriminerat någon som inte har den uppfattningen.
Fru talman! Jag uppfattade att Alf Svensson sade att en värdekommission skulle kunna leda till att vi får en gemensam syn på människan. Jag tycker personligen att det är oerhört viktigt. Det handlar om alla människors lika värde. Det kan vara muslimer, buddister och homosexuella. Det är naturligtvis oerhört viktigt. Jag trodde att vi redan hade en sådan grundvärdering i det här samhället. Därför undrar jag lite grann vad det är Alf Svensson saknar. Jag är ledsen att jag inte har förstått det av den här motionen. Att jag inte har ställt upp på den har ingenting att göra med att den kommer från s.k. fel håll, som Alf Svensson nämnde. Alf Svensson har ju följt debatten under lagutskottets behandling av de familjerättsliga frågorna. Då har han kanske kunnat konstatera att ett enigt utskott har ställt upp på en motion som kommer från s.k. fel håll. Det är inte detta det handlar om. Jag förstår inte vad det är Alf Svensson saknar när det gäller den gemensamma synen på människan.
Fru talman! Jag tror att vi alla skriver under, stryker under och står upp för en rad eleganta paroller om alla människors lika värde. Där har vi en gemensam syn. Men jag tror att om vi exempelvis satte oss ned och funderade över hur vi skall prioritera vårdresurser och hur vi behandlar våra gamla som har blivit medicinskt färdigbehandlade, får vi anledning att tänka efter vad det innebär rent praktiskt att stå för den här parollen. Det gäller inte bara i detta sammanhang utan i åtskilliga andra sammanhang också. Jag tycker t.ex. att vi har klarat av dialogen med veganerna ganska dåligt. Jag vet inte om riksdagens ledamöter är tillräckligt parata att möta veganer när de framför sina, utifrån sina värderingar, genomtänkta åsikter. Vad menar de och vad menar vi när vi talar om alla människor lika värde i relation till djurens värde? Jag tror inte att det är så enkelt att det bara gäller att ty sig till en en gång formulerad slogan eller en en gång formulerad klok ståndpunkt. I verkligheten blir dessa väldigt ofta anfrätta. Därför är det bra att fundera över dem där.
Fru talman! Alf Svensson nämnde vikten av att vi sätter oss ned och pratar om hur vi behandlar de gamla och hur vården av de sjuka ser ut. Det är alldeles riktigt, men den debatten pågår för fullt i samhället inom fackföreningsrörelsen, PRO och andra organisationer och även i denna kammare. Vi står inför ganska svåra etiska frågor framöver. Det handlar om genetiskt modifierade organismer, xenotransplantationer och om djurens rätt skall gå före människans eller tvärtom. Jag tror inte att vi löser detta genom att enbart föra dessa diskussioner i en s.k. kommission. Den här diskussionen måste föras på alla plan i hela samhället och inte bara av en elit, även om det kan låta fel att säga så. Det får inte bara bli ett antal tyckare som skall sitta och diskutera de här frågorna.
Fru talman! När jag lyssnar på Tanja Linderborg tycker jag att jag får ytterligare argument för en värdekommission. Tanja Linderborg talar ju väldigt bra om hur angeläget det är att det här resonemanget förs i många sammanhang och kretsar. Hon nämner fackföreningsrörelsen och PRO. Jag tycker inte att det är tillfyllest. Jag tror t.o.m. att resonemangen i de här avseendena kan vidgas åtskilligt där. Sedan tror jag inte att vi någon gång löser de här problemen. Jag tror bara att vi skall ta dem mer till oss och våga ta dem mer till oss än vad vi gör. Vi måste tillstå att inget parti och ingen av oss sitter med någon multiplikationstabell och kan säga att så är det. Vi, allmänheten, måste ödmjukt våga konfronteras med det som är så oändligt svårt. Tänk vad vi resonerar om kronor och procenttal i den här kammaren. Men vi måste väl tillstå att inte ens vi särskilt ofta för en värdemässigt förankrad dialog, debatt eller resonemang. Jag har ju sagt förut, Tanja Linderborg, att jag inte vill ha någon elit som resonerar om det här. Jag hade hoppats att det skulle kunna ske på väldigt bred basis. När man tar upp detta ute i en vanlig enkel miljö runt ett kaffebord, på en arbetsplats, på ett tåg eller på en buss är folk intresserade. Men man känner sig ofta valhänt när de här frågorna tas upp. Därför tycker jag att vi skulle kunna bryta ned respekten och valhäntheten inför den här typen av frågeställningar och hjälpas åt att få i gång diskussionen. Sedan medger jag gärna att det förmodligen hade underlättat en del om man hade kunnat hitta ett annat uttryck än kommission.

Fru talman! Som siste talare i de familjerättsliga frågorna skall jag bara ägna mig åt problemet med änkornas talerätt och Miljöpartiets åsikter i den frågan, eftersom de har skiftat. Berit Adolfsson efterlyste ju det speciellt. Det är ingen lätt fråga. Den har gett upphov till många funderingar, och ju mer man gräver, desto mindre klok blir man. Men vi har kommit till den slutsatsen att det är en balans mellan barnens bästa och änkornas skydd. Därför kan vi inte ställa upp på reservationen, eftersom den uppehåller sig vid just änkornas talerätt. Vi skulle vilja se en annan översyn när det gäller särkullbarnen. Det är ju där problemet ligger. För många år sedan ändrades lagstiftningen så att gemensamma barn i dag inte kan kräva sin rätt och därmed orsaka att den kvarlevande personen i ett äktenskap blir helt utblottad och måste gå från hus och hem. Men denna regel gäller inte särkullbarn. Det är detta som är så olyckligt. Ett barn kan faktiskt medverka till att änkan måste gå från huset och tillhörigheterna delas upp. För att undvika denna situation skulle vi vilja ha en utredning där särkullbarnens krav utreds. Jag återkommer nästa höst med en motion i ämnet. Det måste regleras så att detta inte kan ske. Det är på tiden. Talerätten gäller ju äldre personer där barnen också är äldre. På den tiden var metodiken för provtagningen bristfällig. Det problemet kommer ju att försvinna med dagens provtagning. Däremot är problemet med särkullbarn stort, och det ökar. Det behöver en översyn. Därav vår åsikt i dag.
Fru talman! Det var intressant att höra den här argumentationen. Som Kia Andreasson sade är detta inte någon lätt fråga. Hon sade också att ju mer man gräver, desto mindre klok blir man. Jag kunde då önska att Miljöpartiet inte hade grävt så djupt. Man vill ha en ändrad ordning när det gäller särkullbarn, och det var ju särkullbarn som vi pratade om. Miljöpartiet skulle ha kunnat ställa sig bakom den motion där vi föreslår en utredning om de här frågorna. Rättstrygghet när det gäller talerätt för äldre är lika viktig som rättstrygghet för barn. Jag tycker inte att det skulle ha varit särskilt svårt för Miljöpartiet att stå fast vid denna fråga. Då hade vi fått en utredning, och jag är övertygad om att både särkullbarn och barn som har levt tillsammans med mannen och dennes fru då skulle få den rättssäkerhet som de kan kräva i ett rättssamhälle.
Fru talman! Jag tycker att jag varit tydlig om att vi har kommit fram till slutsatsen att vi inte skall driva frågan när det gäller talerätten. Frågan om talerätten kommer att ebba ut så småningom med de provtagningsmetoder som i dag finns. Vi har upptäckt en problematik avseende skyddet för efterlevande, änkor eller änklingar, när det gäller särkullbarnen. Det är på den punkten som jag menar att vi har blivit klokare. Det är där som vi har pudelns kärna.
Fru talman! Jag vet inte om jag kan hålla med Kia Andreasson om detta. Det är väldigt viktigt att människor har en rättssäkerhet. Det är lika viktigt oavsett om det gäller väldigt många särkullbarn eller ett enda mål och en enda arvtagare till en man. Vi moderater anser att vi måste ta vara på varje enskild individs rätt i samhället och inte skall anse att rättssäkerheten skulle vara mer värd, om många är drabbade. Jag undrar om Kia Andreasson har samma uppfattning.
Fru talman! Det är precis det problemet som vi tycker att vi har kunnat isolera. Det gäller skyddet för både barnen och de efterlevande vid motsättningar avseende särkullbarn. Vi menar att den bästa lösningen är att det görs en översyn av reglerna på detta område. Det händer också att särkullbarn som skulle kunna hävda sin rätt t.ex. mot en änka inte gör detta för att inte orsaka att hon måste gå från huset, men då i sin tur blir utan laglig rätt. Problem finns alltså på båda sidor, och det är dem som vi vill utreda. Jag hoppas att vi kan få en majoritet för detta nästa höst.

Fru talman! Jag skall på grund av att det är mycket att göra i kammaren fatta mig kort. Det vi nu skall diskutera är ändringar i trafikskadelagen. Jag vill bara säga att för min egen del är det här oerhört tekniskt komplicerade frågor. Det handlar faktiskt inte särskilt mycket om ideologi utan mer om teknik. Jag tycker att vi som lagstiftare måste sträva efter att åstadkomma så tydliga lagtexter som möjligt, som dessutom skall kunna förstås av det stora flertalet invånare. Vidare tycker jag att lagtexterna måste vara utformade så att de minimerar utrymmet för tolkning när de sedan väl skall tillämpas. Regeringens och utskottsmajoritetens förslag att motortrafikens risker utgör grund för nedsättning av skadestånd kan enligt Vänsterpartiets uppfattning komma att leda till en oförutsägbar tillämpning av jämkningsreglerna. Därför tycker vi att den bör utgå ur lagtexten. Jag varken kan eller vill ge mig in i en juridiskteknisk diskussion i den här frågan. För mig räcker det med de argument som Lagrådet har framfört i sitt yttrande. Men jag delar regeringens och majoritetens uppfattning att den praxis som har utvecklats på det här området är otillfredsställande och att det behövs en ändring. Just därför anser jag att det är särskilt viktigt att den nya lagen utformas så att den leder till ökad klarhet och tydlighet. Det skulle enligt vår bedömning underlätta tillämpningen om den allmänna hänvisningen till motortrafikens risker utgår ur lagtexten. Jag vill därmed bara yrka bifall till reservationen under mom. 1.

Fru talman! Jag skall precis som Tanja Linderborg med några få ord redogöra för våra moderata ståndpunkter i det här ärendet. Lagutskottets betänkande 19 behandlar just regeringens proposition om ändringar i trafikskadelagen. Moderaterna ställer sig i stort bakom ändringarna i trafikskadelagen. Men beträffande mom. 1 i betänkandet, som handlar om "jämkning vid skada på motorfordon" anser vi att man bör följa Lagrådets bedömning och låta texten "de särskilda risker för skador som finns vid trafik med motorfordon" få utgå. Att jämkning på grund av motorfordonstrafikens skaderisker sker bör ses som självklart och behöver inte ytterligare påpekas. Det ingår dessutom i princip redan med utformningen "med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor". Med det vill jag avsluta med att yrka bifall till vår reservation under mom. 1 i betänkandet.

Fru talman! Vi kristdemokrater ställer oss bakom det mesta i betänkandet, men vi har tillsammans med Moderaterna och Vänsterpartiet en reservation som jag härmed yrkar bifall till. Den fråga som det i det här fallet rör sig om är regeringens förslag vad gäller jämkning av skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon eller på egendom som transporterats med sådant fordon. Vi anser att texten "de särskilda risker för skador som motorfordonstrafiken har inneburit" bör utgå ur lagtexten. Vi menar att bestämmelsen utan detta uttryck får ökad klarhet och att det underlättar tillämpningen. Precis som Lagrådet påpekat måste nämligen avsikten med lagtexten också enligt vår mening vara täckt med hänvisningen till "den medverkan som har förekommit på ömse sidor" och till "omständigheterna i övrigt." Det är enligt min mening lite märkligt att inte utskottet går på Lagrådets uttalande. Jag vill också helt kort kommentera motion L603. I den förespråkas minskade möjligheter för den som gjort sig skyldig till trafikonykterhetsbrott att få trafikskadeersättning. Utskottet är, precis som jag själv, ense med motionären om att det är angeläget att se över bestämmelserna på det här området. Jag tycker att det är värt att poängtera detta, inte minst med hänsyn till det allmänna rättsmedvetandet. Nu avstyrks visserligen motionen, men det görs med hänvisning till att just de här frågeställningarna är föremål för beredning inom Justitiedepartementet. Tack!
Fru talman! Lagutskottets betänkande nr 19 behandlar ändringar i trafikskadelagen. Ändringarna gäller bestämmelserna om trafikförsäkringsavgifter och om preskription samt bestämmelsen om jämkning av skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i trafik och på egendom som transporterats med fordonet. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen. För skadeståndsansvar i allmänhet gäller i svensk rätt den s.k. culparegeln. Denna regel innebär att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat personeller sakskada skall ersätta skadan. Regeln gäller i och för sig också i fråga om skador som uppkommer vid trafik med motorfordon. På detta område har emellertid de skadelidande ett förstärkt skydd genom trafikskadelagen, som innehåller bestämmelser om trafikförsäkring och om ersättning vid trafikskada. Genom trafikskadelagen åläggs varje motorfordonsägare att ha trafikförsäkring för sitt fordon. Trafikförsäkring skall sålunda finnas för motordrivna fordon som är registrerade i bilregistret och som inte är avställda samt för andra motordrivna fordon som brukas i trafik här i landet. Våren 1993 avslog riksdagen ett förslag till förändring som innebar att frågan om jämkning skulle vara beroende av försäkringsförhållandena. Utskottets skäl till avslaget var att förslaget var så utformat att det kunde upplevas orättvist bland skadelidande bilister. Mot bakgrund av utskottets uttalande 1993 har frågan varit föremål för förnyade överväganden. I den nu aktuella propositionen föreslås att trafikskadelagen ändras så att jämkning fortsättningsvis sker i mindre omfattning än i dag. Enligt förslaget skall skadeståndet kunna jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor, de särskilda risker för skador som motorfordonstrafiken har inneburit och omständigheterna i övrigt. Fru talman! Vi är överens om att jämkning bör kunna ske på ett nyanserat sätt. Däremot är vi inte helt överens om de särskilda skaderisker som motorfordonstrafiken innebär. Majoriteten i utskottet anser att det är av så stor betydelse att det uttryckligen bör nämnas i lagtexten som en omständighet att ta hänsyn till vid jämkningsprövningen. Med de förtydliganden som regeringen gjort i propositionen med anledning av Lagrådets uttalande, nämligen att avsikten är att jämkningen skall ske med beaktande av den betydelse som motorfordonstrafikens risker har haft i det enskilda fallet, kan utskottet heller inte se att en hänvisning i lagtexten till motorfordonstrafikens risker skulle innebära några mer betydande tillämpningssvårigheter. De avvägningar som gjorts i propositionen leder till en rimlig balans mellan de olika intressen som kan göra sig gällande i olika sammanhang. En motion tar upp frågan om jämkning av personskadeersättning vid trafikonykterhetsbrott. Utskottet anser liksom motionären, inte minst vad gäller hänsynen till det allmänna rättsmedvetandet, att frågan bör ses över. För närvarande är frågan föremål för beredning inom Justitiedepartementet. I juni kommer en utfrågning att äga rum som behandlar jämkning av personskadeersättning vid trafikonykterhetsbrott. Eftersom detta pågår anser utskottet att något formellt tillkännagivande inte behövs. Fru talman! Jag vill om igen yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Fru talman! Betänkandet behandlar två motioner från allmänna motionstiden i ämnet God man och förvaltare. Det står också i utskottets slutkläm att det har börjats en översyn av detta ämne på departementet. Därför, fru talman, yrkar jag inte bifall till motionen, utan jag nöjer mig med att konstatera att detta arbete har påbörjats. Det är, som jag sade, mycket viktigt, inte minst det som tas upp i vänstermotionen, själva förfarandet, hur gode män tillsätts och hur de kontrolleras. Men det är inte den aspekten jag tar upp i min motion. Därför vill jag lyfta fram frågan här i kammaren. Min fråga gäller skyddet för de förståndshandikappade, personer med traumatiska hjärnskador eller psykiskt sjuka som i dag i större utsträckning lever bland oss vanliga i samhället. Denna grupp är utsatt. Det är inte bara bättre att de har fått större frihet och mer självbestämmande, utan dessa människor utsätts för sådant som de måste ha hjälp att skydda sig mot. Vi motionärer menar att det är fråga om människor som inte drar sig för att lura och bedra dessa som inte kan sätta sina egna gränser. Jag har fått många telefonsamtal från gode män som tar sin uppgift att skydda de som är tänkta att skyddas på största allvar. Men dessa gode män känner att de inte kan fullfölja uppdraget. När de gör en anmälan till polisen att den person de är god man för har utsatts för bedrägerier godtas inte denna anmälan. Det kan vara fråga om att någon köper bilar i personens namn, någon flyttar in i personens lägenhet, någon lurar till sig pengar i bedrägerier. Anmälan godtas inte därför att den person som skall ta ansvar för sina egna handlingar inte går med på denna anmälan. Personen riskerar att förlora den vänkrets som man skaffat sig för att inte vara ensam - men som ändå bedrar personen. Socialtjänsten kan i dessa fall inte utöva någon handlingskraft. Detta får bara fortgå. Det har funnits fall där den människa som behöver skyddas knappast får vistas i sitt eget hem, utan har fått flytta in i en garderob medan andra verksamheter med missbruk och prostitution har ägt rum. Den gode mannen, anhöriga och socialtjänsten kan inte göra någonting eftersom personen inte själv gör en anmälan. Denna fråga måste tas med i utredningen och ses över. Jag hade inte tillfälle att delta i den hearing som tog upp vissa av dessa problem. Men jag tror inte att den aspekten togs fram under denna hearing. Därför är jag angelägen om att lyfta fram den frågan här. Vi får sedan återkomma till lagutskottet med resultatet av den översyn som sker på departementet. Det viktigaste för mig i dag är att lyfta fram problemet så att det kommer med i utredningen.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande nr 20 God man och förvaltare. I detta betänkande behandlar utskottet två motioner från den allmänna motionstiden. Bestämmelser om god man och förvaltare finns i föräldrabalken. God man förordnas för att företräda personer som av skilda anledningar inte i full utsträckning kan representera sig själva. Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt och förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten besluta att anordna godmanskap för honom eller henne om så behövs. När rätten meddelar beslut om att anordna godmanskap skall rätten samtidigt förordna en god man att utföra uppdraget. Om det skulle bli aktuellt att byta god man eller förordna flera gode män är det däremot överförmyndaren som skall meddela beslutet. Rätten får även besluta om att anordna förvaltarskap för den person som är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. Kännetecknande för förvaltarskapet är att den för vilken förvaltare förordnas förlorar sin rättshandlingsförmåga helt eller delvis och att förvaltaren i motsvarande utsträckning får rätt att ingå rättshandlingar för sin huvudmans räkning. Till god man eller förvaltare skall utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. Missbrukas uppdraget fattas beslut om entledigande av överförmyndaren. Gode män och förvaltare står alltså under tillsyn av överförmyndare och är skyldiga att lämna de upplysningar om sin verksamhet som överförmyndaren begär. Länsstyrelsen utövar i sin tur tillsyn över överförmyndaren. De nuvarande reglerna om god man och förvaltare är i vissa delar resultatet av en reform som genomfördes år 1995. Reformen innebar bl.a. att behörigheten att förordna god man och förvaltare i många fall flyttades från tingsrätterna till överförmyndarna och att tillsynen över överförmyndarna överfördes från tingsrätterna till länsstyrelserna. Detta var ett led i att renodla domstolarnas verksamhet. Lagutskottet betonade redan då i sitt betänkande 1994/95:LU3 vikten av att förändringarna följdes upp och utvärderades relativt snart. Utskottet utgick från att en sådan utvärdering skulle komma till stånd genom regeringens försorg. Utskottet har noterat att det under senare tid har framförts kritik mot gode män och förvaltare. Det gäller bl.a. bristande engagemang och dåliga kunskaper. Det har främst framhållits att många utvecklingsstörda behöver hjälp av den gode mannen att utverka beslut om stöd och service som de är berättigade till enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade. Fru talman! Det finns anledning att ta den framförda kritiken på allvar. Utskottet anser att det är hög tid att bestämmelserna om god man och förvaltare blir föremål för en grundlig uppföljning och utvärdering. Utskottet har noterat att Justitiedepartementet har påbörjat ett sådant arbete. Därför finns det inga skäl att för närvarande förorda några initiativ med anledning av de aktuella motionerna. Däremot är det angeläget att det arbetet snarast mynnar ut i en redovisning om hur och när den fortsatta uppföljningen och utvärderingen av 1995 års förmyndarskapsreform skall bedrivas.
Fru talman! Har Raimo Pärssinen tagit till sig den aspekt jag tog upp i mitt anförande? Har han fått de signaler jag har fått om att problemet inte så sällan förekommer? Raimo Pärssinen berörde inte problemet i sitt anförande.
Fru talman! Jag vet att det finns problem och viktiga frågor inom detta område. Jag vet inte mer än att vi väntar på denna viktiga utvärdering för att få den totala bilden. Mer kan jag inte kommentera detta i dag.

Fru talman! Låt mig börja diskussionen om kulturutskottets betänkande nr 6 om museifrågor med en truism: Den svenska museivärlden är stadd i snabb förändring. Aktörerna, de må vara statliga, kommunala eller privata, är uppfyllda av idéer och planer. Det tas många nya initiativ och många gamla sanningar förkastas till förmån för nytänkande och experimentlusta. I denna miljö visar de ansvariga på det statliga området prov på en häpnadsväckande initiativlöshet. Redan Museiutredningen och Kulturutredningen efterlyste åtgärder vad gällde den statliga museistrukturen och kom också med förslag på möjliga lösningar. Regeringen uttalade därefter i 1996 års kulturproposition att strukturen på museiområdet borde utvecklas. I budgetpropositionen för år 1998 anmälde regeringen att det inom Kulturdepartementet pågick en översyn av organisationsstrukturen inom kulturområdet och att strukturen inom museiområdet skulle komma att påverkas. Det gav kulturutskottet anledning att då understryka angelägenheten av att museiväsendet får en tydligare struktur. I betänkandet nöjer sig utskottet med att konstatera att det av budgetpropositionen för år 1999 framgår att de museipolitiska frågorna fortfarande bereds inom Regeringskansliet. I kan man under rubriken Museer och samlingar läsa att frågan om en permanent utställning om Förintelsen bereds. Därutöver anges två organisatoriska förändringar på museiområdet som riksdagen redan fattat beslut om, dvs. att Moderna museet skiljs från Statens konstmuseer och att Visarkivet förs över från Språk och folkminnesinstitutet till Statens musiksamlingar. Jag skulle göra mig skyldig till en grov överdrift om jag beskrev dessa förändringar som revolutionerande och som den slutliga lösningen på museivärldens strukturproblem. Fru talman! För att ge en mer fullständig bild av departementets aktiviteter skall jag tillägga att verksamhetsplanen också talar om att det under året görs analyser bl.a. när det gäller möjligheterna till samverkan och samordning mellan museerna. Det gäller bl.a. samlingar och magasin. Det pågår alltså fortfarande analyser inom ett område som man redan år 1996 fann behövde utvecklas. Någonting måste ha kommit emellan. Fru talman! Det är möjligt att jag i den motion som ligger till grund för den moderata reservationen nr 1, som jag nu yrkar bifall till, ytterligare förvirrat situationen genom att tala om begreppet kompetensmuseer. Det finns ju redan centrala museer - både i form av myndigheter och stiftelser - ansvarsmuseer och museer med tidsbegränsade nationella uppdrag. Dessutom har Röhsska museet i Göteborg ett nätverksansvar för nutida konsthantverk och formgivning. Det är kanske i anknytning till detta senare som man skall se tanken bakom kompetensmuseerna; det borde finnas ett antal museer som, alldeles oberoende av huvudman, fungerade som statligt finansierade noder eller nav i nätverk av museer med närliggande inriktning. Nätverken skulle ge möjlighet till idéutbyte och samordning på olika områden. De skulle också vara rådgivande i frågor som rör fördelningen av de statliga anslagen inom sitt ämnesområde, under kompetensmuseets handfasta ledning. Uppdraget som kompetensmuseum kan med fördel vara tidsbegränsat - detta framför allt med anledning av det jag inledningsvis sade om att det pågår en stor och aktiv verksamhet inom museiområdet, som kan innebära att både strukturer och proportioner förändras. Fru talman! En organisationsfråga på museiområdet som berörs i motionen men inte i reservationen är frågan om Riksantikvarieämbetets ställning. Kulturmiljövården behöver en stark sektorsmyndighet som kan vara den instans där länsstyrelserna hämtar de råd de behöver för att kunna fatta beslut i kulturmiljöfrågor. Då skall man inte samtidigt bedriva verksamhet - varken avgiftsfinansierad som UV, som genomför de arkeologiska undersökningarna, eller skattefinansierad som verksamheten på Birka eller på Glimmingehus. Relationen till länsmuseerna kommer att bli alltmer komplicerad i takt med museiverksamhetens utveckling, och därför bör enligt min uppfattning Riksantikvarieämbetets relation till länsmuseerna på sikt enbart gälla de renodlade kulturmiljöfrågorna. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation nummer 1. Låt mig också tillägga att vi moderater är glada åt den breda uppslutning som åstadkommits i utskottet när det gäller redovisningen av kulturinstitutionernas hyreskostnader. Det tillkännagivande som riksdagen i morgon kommer att ställa sig bakom kommer att kunna leda till ökad genomlysning av och jämförbarhet mellan institutionernas kostnadsbilder. Det blir då lättare att se de faktiska verksamhetskostnaderna, rensade från i stort sett opåverkbara fasta kostnader. Ställer sig regeringen positiv till riksdagens tillkännagivande bör denna fråga inför nästa års budgetbehandling kunna få en positiv lösning.

Fru talman! Utskottet har sedan tidigare uttalat att vi inte tar några nya initiativ på museiområdet om initiativtagarna själva inte kan investera i drift och finansiering. I detta betänkande finns det en rad goda exempel. Initiativtagarna vill ha statliga bidrag för sina initiativ eller lämnar förslag om initiativ som staten bör ta. Vänsterpartiet har nu i flera år drivit kravet på ett nationellt kvinnomuseum. Det är en fråga som vi inte behandlar i dag i detta betänkande, men jag vill ändå ge en förklaring till att det är denna statliga satsning vi i första hand vill göra, före andra museisatsningar som finns i detta betänkande. Motiveringen är givetvis att vi är ett feministiskt parti och att det i samhället de senaste åren blivit alltmer uppenbart att vår kvinnliga historia hittills varit en historia sedd ur mansperspektiv. Inom olika vetenskapliga discipliner har forskningen i ökad utsträckning uppmärksammat skillnader i mäns och kvinnors situation. Inom den historiska forskningen har kvinnors historia kallats den glömda eller den osynliga historien. Kvinnors historia håller nu på att få tydliga konturer. Forskningen kring könsrelationer och kvinnors liv i historien och nutiden är ett växande forskningsfält. Vi i Vänsterpartiet tror att det finns ett ökat behov hos svenska kvinnor och män att söka sina rötter i sociala och kulturella miljöer. Det finns därför ett behov av ett museum som i framtiden tar på sig uppgiften att insamla och systematiskt behandla och bearbeta föremål och information om kvinnors situation. Utrymmet på de i dag redan etablerade museerna i landet och i den nuvarande museistrukturen gör det därför befogat att upprätta ett separat museum för att gestalta just kvinnors historia. Detta får ses mer som en programförklaring, eftersom det inte är denna fråga vi behandlar i dagens betänkande, men det är ändå en förklaring till varför vi inte vill satsa statliga pengar på de goda exempel som lyfts fram i detta betänkande. Vänsterpartiet har två reservationer i detta betänkande. Först tar jag upp reservation 5. Den gäller gratis inträde på museum för barn och studerande. Det är viktigt att barn och ungdomar stimuleras att besöka museer. Besök för visningar av grupper från förskolor och skolor har minskat på museer de senaste åren. En orsak kan vara det nya läraravtalet, vilket innebär att lärare inte ges kompensation för den tid de tar i anspråk för studiebesök på bl.a. museum. En annan orsak kan vara att museerna har inträdesavgift även för barn och att skolorna inte har råd att betala detta inträde. En ytterligare orsak kan vara att skolan inte klarar av kostnaderna för resorna till och från museibesöken. Vänsterpartiet anser att barn bör få gå gratis på de museer som får statliga bidrag. Vi måste stimulera till att museerna används i bildningssyfte. Ett sätt är att låta inträdet vara gratis. Vänsterpartiet föreslår därför att en utredning tillsätts som ser över förutsättningarna för barns och studerandes möjlighet att fritt gå på museer. I utredningsuppdraget bör även ingå att man skall se på de eventuella konsekvenser som minskade biljettintäkter medför för museerna och också hur läraravtal och timplaner ser ut, och hur detta påverkar barns möjligheter att inhämta kunskap på museerna. Man bör också utreda vilka pedagogiska resurser som finns på de statsunderstödda museerna för att kunna ta emot barngrupper. Av den orsaken har vi alltså en reservation, reservation 5, vilken jag också yrkar bifall till. Vår andra reservation, reservation 6, handlar om att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade i lokaler som används för kulturarrangemang. I den här reservationen yrkar vi att Boverket skall få i uppdrag att se över frågan och beräkna kostnaderna för ökade nödvändiga bidrag till hjälpverktyg för hörselskadade i lokaler som används för kulturarrangemang. Även denna reservation står vi bakom men av hänsyn till kammarens tid har vi inget yrkande. Tack för ordet!

Fru talman! I fråga om betänkande KrU6 tänker jag beröra tre områden. Jag börjar med Sesamprojektet, ett projekt som avslutades 1998 och som skapat sysselsättning till ca 400 arbetslösa akademiker och hantverkare. Sesamprojektets mål var att bevara och öppna kulturskatterna i bl.a. museer och arkiv. Vid starten 1995/96 satsades 235 miljoner kronor på projektet. Vi i Centerpartiet anser att en liknande satsning, kallad Foto-Sesam, bör göras men då skall satsningen riktas mot foto och film. Vi har därför motionerat om det. Det finns många fotografier som i dag har dålig kvalitet och som ganska snart kommer att vara ett minne blott. Dessa behöver räddas medan tid är. Nordiska museet har lagt ett konkret förslag om en nationell bevarandeplan för svenskt fotografi. Där föreslås också att tidigare Sesamprojekt bör följas av ett Foto-Sesam. Kulturutskottet sade för ett år sedan att fotografier är en viktig del av vårt kulturarv. Det förutsattes också att "satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder skulle kunna få inriktning mot insatser för bildbevarande". Om utskottet hade valt att tillstyrka Centerpartiets motion skulle det ha kunnat leda till sådana insatser. Det är inte lätt för dem som arbetar med arbetsmarknadspolitiska åtgärder att komma på idén om ett Foto Sesam om det inte finns något direktiv för det. Utskottet hänvisar i sitt avslagsyrkande till att ett försök har påbörjats för arbetshandikappade som skall få arbeta med att bevara foton. Det är jättebra. Extra bra är att det har regionalpolitiska placeringar, med satsningar i Kiruna, Ulriksfors och Grängesberg. Med tanke på alla fotografier som behöver bevaras borde regeringen ha fått i uppdrag att upprätta ett projekt kallat Foto-Sesam. Men vi i Centerpartiet tröttnar inte, utan vi återkommer till hösten med en ny motion i frågan. Fru talman! Jag går så från Foto-Sesam till ett fotomuseum. Centerpartiet har motionerat om att det på nationell nivå saknas ett fotomuseum i Sverige som behandlar alla aspekter av företeelsen fotografi. Bilders betydelse är i dag ett eftersatt område inom forskningen och pedagogiken. Det uttrycks allt oftare önskemål om och krav på ökad bildkunskap och bildförståelse. Hela vår verklighetsuppfattning utsätts i dag för en kraftig påverkan av fotografiska bilder. Tanken bakom det museum som vi kallar Bildens och ungdomens hus i Sundsvall omfattar ett helhetsgrepp som är nytt. Museet är tänkt att bli ett centrum för fotografi med inriktning på dels modern digital bild, dels den massmediala bilden. Det här är ett område som inte har uppmärksammats tillräckligt, varför det bör finnas intresse för att ett nationellt fotomuseum skall kunna inrättas i Sundsvall. Bildens och ungdomens hus skall vara en mötesplats och ett utvecklingscentrum för fotografer, bildjournalister, forskare, pedagoger och en bildintresserad allmänhet. Dessutom sker redan nu ett samarbete med Mitthögskolan. Det samarbetet är det dessutom tänkt skall växa. I museet skall det också finnas en kamerasamling. Redan i dag finns det hundratals kameror där eftersom Hasselblads kamerasamling från Göteborg har fraktats upp till Sundsvall. Utskottet hänvisar i motionssvaret till att Tekniska museet har samlingar som belyser fotografihistoriens tekniska utveckling. Men det är väl en sanning med modifikation. Visserligen finns det en samling där men den finns i magasin. Tekniska museet har dessutom uttryckligen förklarat sig villigt att samarbeta med Sundsvall. Det finns också personer i ledande ställning vid Tekniska museet som har sagt att de är villiga att deponera sin samling till Bildens och ungdomens hus. De har för övrigt också tidigare vid uppbyggandet av första idéerna till Bildens hus haft med en representant i en arbetsgrupp. Fru talman! Med hänvisning till vad jag här har anfört yrkar jag bifall till reservation 2 under mom. 5. Till sist, fru talman: Miljöpartiet har väckt en motion om att motsvarande 1 % av den totala investeringskostnaden skall avsättas till estetisk utsmyckning vid infrastruktursatsningar. Vi i Centerpartiet tycker att det är rimligt att satsa motsvarande 1 % av kostnaderna. Därför står jag bakom reservation 8 under mom. 19. Tack!

Fru talman! Det finns inom kulturen många områden som är intressanta för debatt i dag. Tyvärr har ett område mer eller mindre försvunnit men det återkommer väl i sinom tid. När det gäller detta betänkande, KrU6, och museifrågorna är vi, liksom vi faktiskt är i de flesta frågorna, ganska eniga. Jag har inget att erinra mot den principiella inställningen att för närvarande inte inrätta några nya centrala museer. Däremot har jag synpunkter vad gäller andra delar av museibranschen. Jag vill då först beröra den motion som handlar om att inrätta ett nationellt forsknings och utställningscentrum kring emigration och immigration i Göteborg. För många var Göteborg det sista de såg av sitt gamla land när de emigrerade från Sverige. Göteborg har också blivit en immigrantstad av stora mått. Väldigt många nationaliteter finns representerade där. Det är inte oviktigt i sammanhanget att också nämna våra invandrares behov av att kunna se sin egen härkomst i ett positivt perspektiv. Alla har vi rätt att känna oss stolta över var vi kommer ifrån. Det är i själva verket en viktig bit av vår identitet. Det är också en grundförutsättning för att kunna ta till sig allt det nya som man ställs inför. Jag tror att många invandrarföreningar med glädje skulle kunna ta ett stort ideellt ansvar för verksamheten. Utskottets majoritet skriver väl om motionsförslaget. Ändå blir slutsatsen att motionen skall avslås. Nu är förslaget i sig ganska modest. Det handlar om att regeringen bör få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta ett nationellt forsknings och utställningscentrum kring emigration och immigration i Dessutom borde regeringen i samma vända se på den föreslagna lokaliseringen i Tullhuset i Göteborg. Det är ett önskemål som har drivits i många år och det skulle naturligtvis må väl av ett positivt omdöme. Jag hoppas att förslaget inte med detta bara avförs från agendan, utan att vi kan ha det i åtanke till ett senare tillfälle när förutsättningarna möjligen är annorlunda. Självfallet står jag bakom reservationen i betänkandet men jag avstår från att yrka bifall här i kammaren. Ett annat område som det i dag är värt att nämna är museijärnvägarna. Här görs på olika håll i landet många insatser för att ha kvar och för att åskådliggöra en epok som började 1855, om jag inte minns fel. Det är givet att det är av allmänt intresse att det finns kvar några linjer där man får se och uppleva hur det var att åka tåg förr i världen och där man kan få se hur tågen såg ut. Det är många som här gör jätteinsatser av ideell karaktär. Det finns ett trettiotal föreningar som med stor attraktionskraft håller detta industrimuseum levande. Varje år har det tiotusentals besökare, inte minst barn. Det är bra, men tyvärr krävs det pengar också. Det går ju inte att ha allt under tak, vilket innebär att materielen får stå ut med det svenska vädret, och det är som bekant inte alltid det bästa. Det blir också slitage genom att man inte bara tittar på tågen och linjerna utan också verkligen använder dem. Här får besökarna en rejäl upplevelse. När Jan-Erik Wikström en gång i tiden var kulturminister beslöts det att museijärnvägarna skulle få medel, och det utbetalades några hundratusen kronor per år. Det var inget stort belopp, men det bidrog till framför allt möjligheterna att investera. Sedan gick anslaget över till Statens kulturråd, och stödet fortsatte några år, men det är nu borta. Anslaget utbetalades först från lotterimedel, men sedan överfördes dessa medel till Kulturrådet. Så kan man också göra när man prioriterar om eller vad det handlade om. Det behövs i dag bidrag också för underhåll. Det som förstörts är borta för alltid. När det nu pågår en beredning inom Kulturdepartementet om bidrag till kulturminnesvård och en satsning på industrisamhällets kulturarv hade det varit bra, om riksdagen hade givit regeringen till känna en positiv inställning genom att bejaka motionen och ge reservationen sitt stöd. Jag hoppas dock att även det här inlägget kan bidra till en positiv utveckling. Det vore bra om vi fick tillbaka möjligheten till detta begränsade men ändå viktiga stöd. Några motioner har vunnit hela utskottets gillande. Jag vill i det sammanhanget bara nämna frågan om lokalkostnaderna. Det är väldigt viktigt att dessa redovisas mycket tydligt. Annars kan man få intrycket att bl.a. museiverksamheten har mycket stora resurser. Det gäller ett problem som egentligen finns på alla områden där offentliga institutioner dras med stora lokalkostnader, antingen i form av hyror eller i form av avskrivningar och underhåll. Dessutom är det egentligen omöjligt att fastställa en marknadsmässig hyra för dem, eftersom många av lokalerna är specialutformade och inte skulle gå att sälja. Inte heller skulle man kunna bedriva annan verksamhet i dem. En fördel när det som föreslås är klart är att man lättare kan jämföra verksamhetskostnaderna på annat sätt, precis som utskottet skrivit. Jag hoppas att det här enkla förslaget inte skall behöva dras i långbänk utan kan genomföras snabbt.

Fru talman! Först några ord om det som i det här betänkandet kallas "m.m." Det gäller statens helhetsansvar för att säkerställa estetiska och andra kvaliteter vid upphandling. Vi tycker att betoningen skall läggas just vid säkerställandet. Jag tror inte att det är tillräckligt att olika statliga myndigheter nu har fått i uppdrag att upprätta egna kvalitetsprogram, utan jag anser att någon behöver vara ansvarig för helheten. Miljöpartiet menar att kvalitetstänkande också innefattar kunskaper om människans psyke och livsutveckling, social medvetenhet och insikt om människans behov av en god livsmiljö och att det skall ingå i helheten. Med detta yrkar jag bifall till reservation 7 under mom. 18. När det gäller utskottets tillkännagivande avseende ett gammalt krav på separat redovisning av hyreskostnader är cloun att vi politiker skall få ett bättre ekonomiskt underlag för våra olika kulturpolitiska bedömningar. De bidrag som kulturinstitutionerna får skall framöver kunna jämföras bättre med varandra genom att vi lätt skall kunna se vad som ekonomiskt går till den faktiska verksamheten, såsom teater och produktion av utställningar, och vad som ekonomiskt går till respektive institutions hyreskostnader. Nästa budgetomgång, när vi lätt skall kunna se det här, blir alltså väldigt spännande. Fru talman! Miljöpartiet har också motionerat om god tillgång till repetitionslokaler för barn och ungdomar. Här hoppas vi mycket på den kommande ungdomspropositionen. Så några ord om "enprocentaren", dvs. om de medel som går till estetisk utsmyckning vid infrastruktursatsningar. Sedan 1937 finns det en rekommendation om att 1 % av byggkostnaderna bör avsättas till utsmyckning av offentliga byggnader. Hur tycker ni att det ser ut i era kommuner ute i landet? Ibland räcker det inte med rekommendationer. Jag tror att det är viktigt att riksdagen tar ett principbeslut om att minst 1 % av den totala investeringskostnaden bör avsättas till estetisk utsmyckning vid byggande av vägar och broar samt vid all ny och ombyggnad av sådana offentliga lokaler, hyresbostäder och bostadsrätter som erhåller någon form av statligt stöd. Så mycket skönhet vi skulle få, och så mycket arbete det skulle ge! Till slut vill jag tala om att Miljöpartiet ställer sig bakom Birgitta Selléns motion om ett bildens och undomens hus i Sundsvall. Det är en genomarbetad motion, och jag tror att vi framöver kommer att ha framgång. Jag hoppas i varje fall det.

Fru talman! I detta betänkande behandlas frågor angående museer, bild och form samt konsthantverk. Jag skall prata om området museer. Eva Arvidsson kommer senare att ta upp de frågor som rör bild, form och konsthantverk. Ett museum är en del av samhällets kollektiva minne. Museer samlar in, dokumenterar, bevarar och levandegör föremål och andra vittnesbörd om människors kultur och miljö. De utvecklar och förmedlar kunskap och bjuder upplevelser för alla sinnen. De är öppna för allmänheten och medverkar i samhällsutvecklingen. Museets syfte är bildning för medborgarna. Detta var Museiutredningens förslag till museidefinition. Jag tycker personligen att det är en mycket bra beskrivning av vad ett museum är och av dess uppgifter. I dag skall vi behandla ett antal motioner angående nya museer, museer av vitt skilda slag. Förslagsställarna anser att de är av nationell betydelse och i det långa loppet även borde få stöd från staten. Den första motion och den första reservation som jag tänker gå in på handlar om museistrukturen. De moderata motionärerna anser att det behövs en ny struktur på museiområdet och att regeringens ovillighet att skapa en sådan ger återverkningar på hela museiområdet. Regeringen redogjorde i kulturpropositionen för att strukturen på museiområdet borde utvecklas så att regeringen får bättre underlag för styrning och överblick. Regeringen har i budgetpropositionen för 1999 redogjort för att frågan om den framtida museistrukturen bereds inom Regeringskansliet. Kulturrådet har i sitt budgetunderlag framhållit att det inom museiområdet saknas ett forum för kvalificerade diskussioner i museifrågor. Utskottets majoritet förutsätter att regeringen i den översyn som nu görs beaktar både de synpunkter som aktualiseras i motionen och dem som framförs i Kulturrådets budgetunderlag. Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att arbetet med en ny museikultur måste få ta tid. Det är viktigt att det förslag som så småningom presenteras är väl förankrat i museivärlden. [6~Fru talman! I betänkandet behandlas ett antal förslag till nya museer som borde få ett statligt stöd. Utskottet har gjort principiella ställningstaganden i museifrågor.

Utskottet har också påpekat att när det gäller initiativ till nya museer är det initiativtagarens ansvar att investeringar och drift kan finansieras. När det gäller de motioner och de reservationer som behandlar att staten bör ge stöd till nya eller i dag befintliga museer är det vår uppfattning, med hänvisning till de principer som riksdagen tidigare har antagit, att riksdagen i dag inte bör ställa sig bakom dessa förslag. Fru talman! En reservation vill jag speciellt lyfta fram. Den rör museijärnvägar. Det handlar om hela satsningen på industrisamhällets historia. Just nu står vi inför ett millennieskifte. Det är inte bara en övergång från ett sekel till ett annat. Nu tar vi steget in i ett nytt årtusende. Det sekel som vi lämnar bakom oss har varit de många händelsernas sekel. När mina far och morföräldrar föddes och växte upp i början av seklet var det ett helt annat land och ett helt annat samhälle de hade runt sig än det som mina systerdöttrar nu växer upp i. Sverige utvecklades från ett jordbrukssamhälle till ett välutvecklat industrisamhälle. Nu tar vi steget ytterligare in i ett kunskaps och informationssamhälle. Vi lämnar med stora steg industrisamhället och dess struktur bakom oss. Bevarandet och åskådliggörandet av jordbrukssamhället har vi varit mycket duktiga på. Nu är det viktigt att vi med samma kraft bevarar 1900-talets historia. När det gäller kulturarvet gäller det framför allt att ta till vara det industrihistoriska arvet. Där görs många värdefulla och betydelsefulla insatser av eldsjälar. Regeringen har tagit initiativ till en satsning på industrisamhällets kulturarv. Den skall påbörjas under detta år för att pågå t.o.m. år 2001. Under denna period står det 24,5 miljoner kronor till förfogande. Erik Hofren utredde för regeringens räkning formerna för och den närmare inriktningen av denna satsning. Han presenterade sitt förslag i ett betänkande med namnet Frågor till industriella samhället. För närvarande bereds detta närmare i Regeringskansliet. Utskottet menar att det i denna satsning naturligtvis även bör ingå kommunikationssystem i det industriella samhället. Dit räknas även järnvägssystemet. Sedan kan jag ingenting annat än beklaga att det överskott från Svenska Spel som det lotteri som det anordnade för kulturella ändamål är förhållandevis begränsat och att detta har lett till att Kulturrådet inte har fått några resurser överförda som tidigare kunnat gå till museijärnvägar. Fru talman!

Utskottet har nu haft att behandla två motioner som tar upp just denna fråga. Vi tycker att det är viktigt att bidrag till verksamheter vid olika kulturinstitutioner kan jämföras med varandra och att det därför bör vara lätt att avläsa hur mycket av den avsatta summan som går direkt till verksamhet respektive hyreskostnad. Därför vidhåller utskottet sin uppfattning från förra våren och tillstyrker av denna anledning motionerna. Detta bör ges regeringen till känna. Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Annika Nilsson anger som skäl till att beslut om museistrukturen måste få ta tid att det därigenom blir väl förankrat. Då har jag bara en liten fråga. Anser Annika Nilsson att de delförslag som regeringen hittills har fört fram till beslut uppfyller kravet att vara väl förankrade? Då tänker jag speciellt på den nybildade myndigheten för Världskulturmuseet i Göteborg.
Fru talman! Givetvis anser jag att de delbeslut som vi nu har fattat är bra och ett steg på vägen. När det handlar om den totala myndighetsstrukturen på museiområdet ingår, som Jan Backman tog upp, Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet, de förslag som kom i Museiutredningen och de förslag som kom i Kulturutredningen. Det är viktigt att ha en bred debatt och en väl genomförd diskussion inom hela museiområdet för att få ett väl förankrat beslut. Det är viktigt att det beslut som vi sedan fattar är något som de flesta skall kunna ställa upp på. Jag vet att det nu pågår en översyn och ett arbete i Regeringskansliet. Då får det gärna ta lite längre tid. Det är viktigt att det är väl förankrat när vi väl kommer till beslut.